Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 37 har socialdemokraterna en reservation under punkten Framtida förlusttäckning m.m. inom AB Eiser. Vi har i vår partimotion nr 1021 pekat på nödvändigheten av att Eiserkoncernen ges möjligheter till vidareutveckling och får resurser för investeringar och produktutveckling. Vi vet att Eiserkoncernen kommer att behöva ett ordentligt kapitaltillskott för att klara de framtida problemen och för att kunna investera och satsa på produktutveckling. Om det är regeringens mening att vi skall ha en statlig tekokoncern som är livskraftig och lönsam, bör regeringen via Statsföretag ge Eiserkoncernen möjligheter till detta. Vi begär också att Eiser liksom andra företag skall få del av de särskilda strukturgarantierna för tekoindustrin. Näringsutskottets majoritet har tillgodosett motionärernas önskemål på den punkten. Om man vill att den statliga tekokoncernen skall leva vidare och utvecklas måste den självfallet få ekonomiska möjligheter till det och inte strypas av ekonomiska skäl. Regeringen har i budgetpropositionen inte höjt ramen för de särskilda strukturgarantierna, som statens industriverk begärt. Det innebär att Eiserkoncernen knappast kan räkna med att i någon större omfattning få del av den. Men med tanke på de uttalanden som både utskottsmajoriteten och reservanterna gjort förutsätter vi att regeringen tar sitt ansvar och ser till att den ekonomiska ramen för strukturgarantier höjs. Vi har också när det gäller den statliga tekoindustrin i Norrland erinrat om vad näringsutskottet uttalade — det uttalandet godtogs av riksdagen — hösten 1978 om en plan för tekoindustrin. Inga väsentliga personalnedskärningar borde få ske innan man lagt fram en sådan plan, sades det. Vi upprepar nu detta krav och beklagar att utskottsmajoriteten inte velat vara med om ett sådant uttalande. tekoanställda fått sluta. I Borås har nu ca 170 personer varslats. Man kan ju fråga sig till vad nytta det är att riksdagen beslutar, när sedan koncernen struntar i vad riksdagen sagt, tydligen med industriministerns goda minne. Han har i alla fall inte gjort någonting för att förhindra friställningarna. I motion 1429 av Hagar Normark redogörs för vad som hänt i Västerbotten. Hon begär i motionen att det som återstår av produktutvecklingspengarna — 800 000 kr. — skall användas för sysselsättningen inom tekoindustrin i Västerbotten. Motionärens önskemål har blivit tillgodosett på det sättet att Eiserkoncernen är beredd att ge Norrkläder — det kooperativ som bildats av f. d. anställda vid Eiser i Skellefteå — ett lån på 600 000 kr. För detta krävs riksdagens beslut. Jag hari utskottet inte velat gå emot detta, eftersom jag anser att det arbete och det engagemang dessa flickor visat bör få fortsätta. Men tillåt mig, herr talman, att anföra en personlig synpunkt på förfaringssättet från Eiser. Varför kunde inte detta arbete få fortsätta när flickorna arbetade inom koncernen? Varför är Eiser så generöst och villigt att ställa upp nu, när flickorna står utanför koncernen? Det är ju samma människor det handlar om! Förslaget är också ivrigt uppbackat av industriministern i propositionen. Jag vill upprepa att jag inte har satt mig emot förslaget, eftersom jag anser att flickorna bör få stöd. Men medge, herr talman, att Eisers och industriministerns vägar är underliga. Det här får emellertid inte innebära — det vill jag på det bestämdaste poängtera — att sysselsättningen på Nordkonfektion hotas. Dessa människor måste äntligen få känna trygghet i sin anställning. De har fått gå igenom så oerhört mycket av oro och otrygghet så nu får det vara nog. Vi förutsätter också att de som arbetar i Lycksele skall få fortsätta sitt arbete och att de 24 som finns kvar i Norsjö men som varslats om uppsägning inte skall behöva sluta förrän andra jobb har skaffats fram. Det storstilade som var meningen när Algots fick statligt stöd för att etablera sig i Västerbotten är det knappt en tumme kvar av. Men den lilla bit som finns där är oerhört väsentlig för sysselsättningen på dessa orter, och det är därför oerhört viktigt att dessa enheter får vara kvar. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation 4 i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Genom beslut av riksdagen godkändes avtal mellan staten och Kockums AB enligt vilket staten förvärvade Kockums Varv m.fl. företag i Kockumskoncernen. Några av de i koncernen förvärvade bolagen överfördes till Statsföretag. En förutsättning för Statsföretags övertagande av företagen var emellertid att Statsföretag inte skulle belastas finansiellt eller ekonomiskt genom övertagandet. Statsföretag erhöll 50 milj.kr. för att täcka den beräknade förlusten för år 1979 och för att stärka soliditeten i företagen. Föredraganden framhöll då att det inte kunde uteslutas att ytterligare medel kunde behövas för att finansiera struktureringen av Kockums Industri AB.

Härutöver har Statsföretag anhållit om ett rekonstruktionslån med villkorlig återbetalningsskyldighet på 150 milj.kr. för förlusttäckning i Kockums Industri för verksamhetsåren 1980-1982. Regeringen har alltså bantat Statsföretags begäran med ca 150 milj.kr. Motiven för detta finner jag mer än övertygande. Tillverkningen av skogsbruksmaskiner utgör en ganska väsentlig del i Kockums Industris tillverkningsprogram. F. n. råder det glädjande nog god efterfrågan på skogsbruksmaskiner. Nu finns det med andra ord möjligheter att vidta åtgärder för att företaget snabbt skall kunna bli lönsamt. Enligt Statsföretags bedömning hänför sig förlusterna i stor utsträckning till bristande effektivitet i produktionen. Genom olika strukturåtgärder, inkl. avveckling av viss olönsam verksamhet, bör företaget ha möjligheter att komma på fötter — meningen med allt ekonomiskt stöd är ju att konsolidera företaget och göra det lönsamt. Detta bör kunna göras dels utan avgörande arbetsmarknadspolitiska problem, dels utan att skapa oreparerbara skador på övriga företag i branschen. Herr talman! Ett ganska kraftigt stöd till en viss industri innebär — det tror jag alla är överens om -— ett ingrepp i det ekonomiska system som flertalet medborgare här i landet bekänner sig till, nämligen marknadsekonomin. Risken med stödet till Kockums Industri — jag tänker då främst på skogsbruksmaskintillverkningen — är att det kan innebära att andra företag i branschen kan få allvarliga problem. Det har också vitsordats i de skrivelser som jag har fått ta del av. Det är dels skrivelser som har riktats till utskottet, dels sådana som har riktats till mig personligen. Från såväl fackliga organisationer som företagsledningar vid dessa företag har uttryckts allvarlig oro för att Kockums med det av regeringen föreslagna stödet till Kockums Industri ”med alla medel kommer att försöka återta förlorade marknadsandelar”, som det uttrycktes i ett brev. Man föreslår att s.k. öronmärkta pengar i stället skall skjutas till för att under en övergångstid stärka andra sektorer inom Kockums eller för att utveckla andra produkter. Även ”nyindustrietableringen” borde uppmuntras, menar man. Det finns mycket som är berättigat i den oro som såväl fackliga organisationer som företagsledningar känner i denna fråga.

: Mot denna bakgrund förefaller det socialdemokratiska förslaget om 70 miljoner extra i form av ett rekonstruktionslån med villkorlig återbetalnings skyldighet inte vara särskilt väl övervägt. Med detta skulle man ju öka konkurrensojämlikheten gentemot övriga företag i branschen. Motivet till de extra pengarna är det vanliga — och i all välmening sagda — nämligen att om pengarna uteblir kan det ”få allvarliga konsekvenser för sysselsättningsläget”. Till skillnad från socialdemokraterna betonar emellertid utskottsmajoriteten att man inte får bortse från att det i samband med den statliga insatsen kan finnas risk för snedvridning av konkurrensen mellan skogsbruksdivisionen inom Kockums Industri och andra företag i branschen. Vi påpekar också för regeringen och Statsföretag att man noga bör beakta detta. Den markeringen i skrivningen tycker jag är mycket viktig. Med detta stöd till Kockumsföretagen bör Kockums Industri ha möjlighet att stå på egna ben. Avsikten med allt stöd — jag upprepar det — är att det skall förbättra företagets situation och trygga jobben.

Ekonomins lagar fungerar på det sättet. Med detta, herr talman, ber jag nu att få yrka bifall till utskottets hemställan och därmed också avslag på de socialdemokratiska reservationer som har nr 2 och 3.
Herr talman! Jag skall endast beröra reservation 4 som är fogad till utskottsbetänkandet och som behandlar frågan om Eiser. Som framgår av utskottsbetänkandet skiljer sig inte utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning från varandra i några väsentliga drag. Lilly Hansson påpekade också att utskottet förutsätter att Eiser liksom andra tekoföretag skall få del av de särskilda strukturgarantierna. Lilly Hansson anförde att det fattas pengar, men som det redovisats till utskottet finns det en reserv som rimligen borde räcka för strukturgarantierna under detta år också. I den övriga delen av reservationen, som jag tycker är väsentlig, tar man upp sysselsättningen för dem som blir friställda, framför allt i Skellefteå, där man haft problem med att sysselsätta dem som blivit friställda från Eiserföretaget. Genom riksdagsbeslut hösten 1978 och våren 1979 fick Statsföretag pengar för att syssla med uppsökande verksamhet och därmed » skapa ny sysselsättning. Detta har också skett på en rad orter där uppe som blivit drabbade. Man har alltså, som framgår av proposition 79, lyckats till god del att skapa nya arbetstillfällen. Det tycker jag naturligtvis är väldigt bra, och man bör jobba vidare med det här även i fortsättningen. Men vi känner ju alla till de lönsamhetsproblem som man hade i Algots Nord och Eiser, och tyvärr är det så att lönsamhetsproblemen fortfarande kvarstår. Det är bara att hoppas att man genom olika former av nyproduktion och genom strukturrationaliseringar skall kunna få lönsamhet. När jag var med som sakkunnig i industridepartementet under Erik Huss tid försökte jag medverka till att skapa mer sysselsättning i Skellefteå. Vi fick då Tipstjänst att förlägga en del av sin verksamhet dit. Det var fråga om en etablering av Lottoverksamheten, och jag ansåg att det var rimligt att man flyttade upp den till Skellefteå. Lotto hyrde därvid gamla Algot Nords lokaler — de är ju tämligen nya. De har nu 17 anställda som håller på med introduktionsarbetet, och man annonserar efter folk från orten som är villiga att ta jobb där. Den 1 juni kommer det att behövas ett 70-tal deloch heltidsanställda. I går kollade jag med Tipstjänst hur man lyckats med sin annonsering, och jag frågade hur många sömmerskor som börjat jobba inom Lotto. Jag blev verkligen ledsen när jag av chefen för Tipstjänst fick uppgiften att det rörde sig om endast en sömmerska. Jag beklagar verkligen detta, och jag känner inte till orsakerna till det. Folkpartiregeringens inriktning var ju att med den här etableringen skapa ny sysselsättning i Skellefteå som skulle kunna utgöra åtminstone ett visst arbetstillskott där uppe. Tyvärr har jag inte något svar på varför inte flera har sökt de här jobben, men det kan naturligtvis finnas flera skäl till det. Etableringen av Lotto var i varje fall en av de åtgärder som vi vidtog. Jag hade samtal med Gunnar Lund som var utredare i det sammanhanget, och han var på ett mycket tidigt stadium positiv till tanken att man skulle föra över sömmerskor till den nya Lottoverksamheten. Det är också så att den här förläggningen av Tipstjänsts verksamhet vad gäller tips och Lotto i de fyra nordligaste länen till Skellefteå bör ge en hygglig sysselsättning. Även om Lilly Hansson inte klart sade det, så fick man intrycket att hon tyckte att regeringen i det här sammanhanget visat njugghet. Men under årens lopp har ju Eiser trots allt fått ett avsevärt kapitaltillskott, det kan vi inte komma ifrån. Sedan har de ju på samma sätt som andra företag möjligheter att komma i åtnjutande av industripolitiska åtgärder, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och försörjningsberedskapspolitiska åtgärder. Det paket för tekoindustrin i Sverige som riksdagen fattade beslut om förra året låg inom en treårsram, och för detta budgetår omfattar det ca 517 miljoner. Staten stöder alltså tekoindustrin med avsevärda belopp. Vad sedan gäller Eiser övertog staten under den socialdemokratiska regeringens tid 50 96 av aktierna för 45 milj.kr. Man fick ett kapitaltillskott 1975/76 på 10 miljoner. Dessutom utgick 1977/78 ett kapitaltillskott till Statsföretag AB på 190 miljoner för bildandet av en statlig tekokoncern, och Statsföretag fick förra året 54,6 miljoner. Naturligtvis har man inom tekoindustrin behövt de här pengarna, men jag tycker inte man kan tala om njugghet. Lilly Hansson frågade också varför Eiser nu har blivit så generöst mot Norrkläder. Jag skulle tro att det är därför att det tidigare inte varit klart med mönsterskyddet. Hade det varit klart, är det möjligt att Eiser kunnat vara betydligt generösare än så. Eiser ville naturligtvis inte riskera att dra på sig några stora bötesbelopp, och den risken förelåg eftersom mönsterskyddet inte ägdes av flickorna på Norrkläder utan hade en annan ägare.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
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vår reservation och utskottets betänkande inte skiljer sig särskilt mycket, men jag vill göra ett par påpekanden. Det är riktigt att Eiserkoncernen har fått ganska rejäla kapitaltillskott av staten. Jag har emellertid erfarit att det kommer att behövas mer pengar. Sven Andersson uppfattade mig felaktigt, om han menar att jag talade om njugghet från statens sida. Jag vill emellertid få in i protokollet att jag hoppas att regeringen ger ett stöd, så att vi kan få en livskraftig tekokoncern. Om nu koncernen behöver mer pengar, hoppas jag att regeringen via Statsföretag också ser till att koncernen får det. Beträffande Skellefteå vill jag säga att jag tycker att det är väsentligt att man får ha kvar den lilla bit som finns där. De pengar som Eiser fick för att skaffa nya jobb har inte gett Skellefteflickorna ett enda jobb. Beträffande Lotto kan man fråga sig om de som tidigare arbetat på Nordkonfektion har blivit tillfrågade. Jag har en känsla av att Lotto har valt ut dem som nu är anställda där. Det är väl ungefär vad jag har att anföra.
Herr talman! Eftersom jag är en ärlig själ kan jag naturligtvis inte svära på om man på Tipstjänst har haft någon direktkontakt med dem som har arbetat på Eiser. Vi förutsatte emellertid att det inte skulle vara någon speciell russinplockning, om man nu får kalla det så när det är fråga om att ta ut personal till Tipstjänst i Skellefteå. Arbetena skulle självfallet stå till förfogande för dem som var arbetslösa. I årets budget finns det, som jag sade tidigare, totalt 517 milj.kr. för tekoindustrin, och därför bör ju medel kunna komma Eiser till del. Staten stöder alltså teko rätt rejält, vilket jag för min del också anser vara nödvändigt, framför allt när det gäller de äldre. Jag vet inte om jag uttryckte mig så slarvigt att Lilly Hansson kunde få uppfattningen att jag menar att hon anser att det är fråga om ett njuggt förslag. I så fall tar jag tillbaka vad jag sagt. Det är också möjligt att man kan höra litet olika.

Herr talman! Jag har några synpunkter i anslutning till reservation 3 i det här utskottsbetänkandet. Utskottsmajoritetens ställningstagande tycker jag är ytterligare ett exempel på vad regeringens passivitet och svikna löften när det gäller näringspolitiska frågor kan leda till. När dåvarande industriministern Erik Huss gav Statsföretag i uppdrag att förvärva Kockums varvsrörelse i vilken Kockums Industri ingick, deklarerade han också klart att staten skulle svara för de pengar som behövdes för en rekonstruktion av Kockums Industri. Statsföretag skulle alltså inte drabbas ekonomiskt av åtgärden. Denna uppfattning anslöt sig även riksdagen till. Men herr Åsling har nu en helt annan uppfattning. Borta är de gjorda utfästelserna när det gäller såväl kostnadstäckningen som genomförandet av en rekonstruktion i socialt acceptabla former. I stället säger nu herr Åsling att olönsamma enheter snabbt skall läggas ned för att företaget omedelbart skall bli lönsamt. Här har Statsföretag i samarbete med företagsledningen och representanter för de anställda genomfört ett omfattande utredningsarbete som underlag för en bedömning av företagets framtida möjligheter och behov av ytterligare medel. Man bedömer det också som möjligt att på sikt uppnå ett positivt resultat för Kockums Industri. Men då krävs givetvis omfattande åtgärder för att höja effektiviteten och få en finansiell rekonstruktion med förlusttäckning fram till 1982. Härför behövs dessutom, enligt den socialdemokratiska reservationen, ett garantilån på 70 milj.kr. Det har man nu sagt nej till, vilket jag tycker är ett klart löftesbrott. Därför är det glädjande att socialdemokraterna både i motioner och i sin reservation stöder företagets begäran. Men skall statsmakterna som ägare till Statsföretag kunna ställa speciella näringsoch regionalpolitiska krav på gruppens verksamhet, då måste också Statsföretag kunna lita på regering och riksdag. Det är, tycker jag, ett grundläggande krav. Mot den bakgrunden är det också mycket märkligt att den borgerliga majoriteten i näringsutskottet, med gävleborgaren Johan A. Olsson i spetsen, inte ställt upp bakom det socialdemokratiska kravet. Johan A. Olsson brukar ju vid skilda tillfällen ge sken av att han vill värna om sysselsättningen i Gävleborgs län. Här ser vi ett utmärkt exempel på att detta bara är tomt snack. Vad är det nu som kommer att ske om inte Kockums får sina 70 miljoner? Nu kommer, får man anta, rekonstruktionen inte längre att kunna ske under socialt acceptabla former, där personalreduceringen kan ske med naturlig avgång, så att företaget får tid på sig att hitta alternativ produktion till den enhet som främst är i farozonen. Nu får man förmoda att rekonstruktionen med nödvändighet kommer att ske på ett mycket brutalare sätt genom avskedanden och eventuell nedläggning av en enhet. Vilka kommer då att drabbas? Det är transportdivisionen i Landskrona med 350 anställda, det är skogsbruksdivisionen med fabriker i Söderhamn, Filipstad och Stensele med 550 anställda och det är skogsindustridivisionen i Söderhamn med 350 anställda. Samtliga enheter ligger på orter som redan i dag har stora sysselsättningsproblem. Jag hade i mitt stilla sinne trott att de här skälen skulle ha varit avgörande för Johan A. Olssons ställningstagande — inte lojaliteten mot Åsling. Herr talman! Låt mig ändå uttala den förhoppningen att det finns andra borgerliga riksdagsledamöter som är bosatta i de regioner där Kockums har företagsenheter som känner större solidaritet med de anställda och därför stöder den socialdemokratiska reservationen vid den kommande voteringen. Det finns, tycker jag, all anledning för de borgerliga ledamöterna på Gävleborgsbänken att betänka detta. De fackliga organisationerna har vid upprepade tillfällen krävt att regeringen skall ta ansvar för en genomgripande strukturrationalisering avseende den svenska skogsmaskinbranschen. Men de borgerliga regeringarnas passivitet har nu resulterat i att stora delar av den svenska skogsmaskinindustrin har gått över i finsk ägo. Det kan inte på något sätt främja den svenska skogsmaskintillverkningen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Debatten beträffande den här reservationen skall egentligen föras mellan utskottets talesman, herr Hovhammar, och Olle Östrand, men eftersom jag blev omnämnd vill jag ändå göra ett inlägg. Olle Östrand anklagar mig för att svika min uppgift att försöka få så många jobb som möjligt till Söderhamnstrakten. Det är löjligt att föra fram sådana argument, Olle Östrand. Målsättningen när det gäller bidraget till Kockums är att ge Kockums möjlighet att överleva och bli lönsamt och expansivt. Och det är inte litet pengar som ställs till förfogande. Tänk, Olle Östrand, om alla företag finge proportionsvis lika mycket i anslag. Det är inte obekant för Olle Östrand att det i fjol var ganska kämpigt för ett annat företag i Hälsingland som gör samma typ av produkter, nämligen ÖSA. Man hade långtgående planer — t.o.m. förslag till avtal — på att slå sig samman med ett annat företag i Sverige för att lösa de strukturproblem som fanns. Man begärde ett mycket litet anslag — kanske en tiondel av det som nu är aktuellt — för att få möjlighet till en sådan lösning, men man fick inte anslaget. Då ställde inte Olle Östrand upp och tog till sådana här brösttoner. Men när man nu ger detta företag, som har ungefär en och en halv gång så stor kostnad som ÖSA har per anställd på ett år, då är Olle Östrand ändå inte nöjd. Dessa pengar går faktiskt inte bara åt till att täcka hål som fanns i företaget när man övertog det från den ursprunglige ägaren, utan en mycket betydande del av pengarna går åt till nya insatser. Det finns då alla möjligheter för Kockums att använda de pengarna på ett riktigt sätt. Reservationsanslagen skulle ju främst användas för att täcka förluster under kommande år, dvs. 1980/81. Det är väl ändå att gå väl långt när man också skall täcka kommande förluster. Jag tycker det är riktigt som industriministern här har sagt, att här ställs det krav på lönsamhet på företagen. Det är verkligen viktigt att försöka komma till en diskussion och en samverkan med andra företag i branschen för att effektivt utnyttja resurserna. Jag menar att de här åtgärderna är till för att skapa mesta möjliga lönsamhet hos företagen. Det tas också stor hänsyn till de andra företagen, vilkas fack inte minst högljutt har protesterat mot att ett företag skall få så stora anslag. Det är viktigt att beakta de synpunkterna också. Jag tror att den här lösningen är den bästa för samtliga företag i Hälsingland och för dem som jobbar där.
Herr talman! Regeringen har visat sin goda vilja och ställt rätt stora belopp till förfogande för att rekonstruera Kockums och inte minst Kockums Industri. Som jag sade i mitt förra anförande vilar det nu på Kockums Industri AB att självt bevisa att företaget drivs efter lönsamma principer och att man kan uppnå vinst i företaget inom en snar framtid. Det är viktigt. Jag vill också, på tal om den snedvridna konkurrensen som jag tidigare kommenterat, konstatera att i ett brev som vi har fått från fackklubbarna vid tre konkurrerande företag anför man följande: Om staten trots allt skall ställa ytterligare medel till Kockums förfogande, anser vi det vara ett rättvisekrav att även de övriga företagen inom skogsmaskinbranschen får del av kakan. Därmed skulle sunda affärsmässiga principer om konkurrens på lika villkor även i fortsättningen kunna råda. Det är som sagt fackklubbarna vid tre företag som har skrivit detta, och det bevisar vad jag också sade i mitt anförande, nämligen att vi får vara mycket observanta när det gäller att inte alltför mycket snedvrida konkurrensen i en svår bransch.

Herr talman! Här är inte fråga om att snedvrida någon konkurrens, utan här är det fråga om att Kockums skall kunna genomföra rekonstruktionen under socialt acceptabla former, så att man under de år man måste täcka eventuella förluster också kan hitta alternativ sysselsättning på de orter som främst kommer att drabbas. Det är det det är fråga om. Nästan hälften av dessa pengar skall ju gå till transportdivisionen i Landskrona. Pengarna skall i första hand täcka förluster från varvstiden, då Kockums Industri så att säga fick sitta emellan. Det var inte länge sedan, Johan Olsson, som vi här i riksdagen beslutade tillskjuta ca 1 miljard till NCB för att man även där skulle kunna genomföra en rekonstruktion under socialt acceptabla former. Den gången var nog Johan Olsson den förste att trycka på ja-knappen. Genom att nu en stor del av den svenska skogsmaskinindustrin har övergått i finsk ägo — bl.a. ÖSA, där Östbergs själva inte var intresserade av att genomföra en rekonstruktion av den svenska skogsmaskinindustrin — tror jag att det bara är en tidsfråga innan aktiemajoriteten i ÖSA övergår till finnarna. Det är alltså endast Kockums Industri som i dag både är helsvenskt och har en produktion av skogsmaskiner av betydelse. Om industriminister Åsling hade sett till svenska intressen i branschen, borde det ha varit en självklarhet att först bevilja garantilånen och sedan ta ansvar för en nödvändig strukturförändring i branschen. Att säga nej till Kockums och sedan inte göra någonting innebär inte att tryggheten för de anställda vid ÖSA tryggas, men det innebär med all säkerhet att allt större delar av skogsmaskinindustrin övergår i finsk ägo. Men den fortsatta konkurrensen kan också innebära, Johan A. Olsson, att krisen fortsätter, och då hotas sysselsättningen inte bara på de orter där Kockums finns utan även i Alfta och Ilsbo.

Herr talman! Jag vet inte av vilken anledning Olle Östrand framställer saken på ett så felaktigt sätt. Vi vet ju allesammans att huvuddelen av skogsmaskinindustrin finns i Hälsingland, och det är fel att hävda att vi säger nej till Kockums för att få dessa rekonstruktionsbidrag. Tvärtom — vi säger ja till mycket höga belopp, och i förhållande till omsättning och antal anställda är det här ett gott tillskott. Det åligger sedan företagen att inom denna ram försöka bedriva verksamheten så att den blir lönsam, och jag är övertygad om att det finns goda förutsättningar i den delen. Det går inte att jämföra det här med NCB, för det var helt andra förhållanden — det kan vi se på resultatet i dag. Jag kan också säga att visst hade man från ÖSA och Martin Östberg gjort stora ansträngningar för att komma överens. Man hade också avtal liggande, men den gången fick man inte det stöd som erfordrades — en bråkdel av vad det nu är fråga om — för att genomföra den rekonstruktion som kanske hade räddat hela produktionen på svensk mark. Å andra sidan ser jag inte något fel i den lösning som kom till stånd. Den visar hur initiativkraftiga företagare kan vara, om det kniper. Att rädda produktionen, som man gjorde inom ÖSA, tycker jag var ett bra grepp. Det är många som ser ett framtida samarbete med Finland på olika områden som produktivt, framgångsrikt och önskvärt. Jag tycker det är angeläget att samarbetet får fortsätta. Men jag är givetvis intresserad av att vi framför allt behåller den produktion av skogsmaskiner på svensk mark som vi har. Vi skall hjälpa till i det avseendet, och det här är ett väldigt gott stöd därvidlag. Jag hoppas att man kan komma överens i de stora frågorna och få ett strukturellt samarbete som verkligen gör vår svenska skogsmaskinproduktion effektiv. Därmed kan man även konkurrera med utlandet. Det finns också goda förutsättningar för Kockums, som jag ser det. Man har fått nya order inte minst på sågverkssidan, där det borde finnas stora möjligheter till utveckling även på exportmarknaden. Man har också kunnat hävda sig någorlunda på skogsmaskinsidan, även om det varit större svårigheter där. Men jag vill betona att det viktigaste, om man skall driva en effektiv industripolitik, är att man inte snedvrider konkurrensen och genom allmänna skattemedel ger ett företag en bättre situation än andra, som på vanligt sätt måste lita till lönsamheten. Vi har ju också i utskottsbetänkandet betonat att det är viktigt att man inte medverkar till att det sker en sådan snedvridning av konkurrensen, och jag vill understryka detta.
Herr talman! Helt kort: Det var Östbergs som bröt de förhandlingar som pågick och där det gällde att få en vettig struktur på den svenska skogsmaskinbranschen. Sedan vill jag upprepa att ett stöd för utskottsmajoriteten samtidigt är ett nej till att Kockums skall kunna genomföra en rekonstruktion under socialt acceptabla former.

Utskottsmajoritetens talesmän menade då att eftersom industridelen skulle överlåtas till Statsföretag behövde man inte hysa någon oro för framtiden vid de Kockumsföretag som jobbade med skogsmaskiner. Jag finner nu, efter det att jag läst utskottsskrivningen, att min tidigare oro blivit bekräftad i och med att utskottsmajoriteten inte vill bevilja Statsföretag de ekonomiska resurser som Statsföretag anser sig behöva. Ett konkret exempel är Filipstad i Värmland, där man har en nedgång i sysselsättningen. Den har gått starkt tillbaka under de senaste åren, och man har förlorat verkstadsindustri med långvariga traditioner. Det föreligger också ett hot om nedläggning av befintlig gruvindustri. Vidare är staten på väg att avveckla statliga jobb genom att man lägger ned en fångvårdsanstalt. Nu är det så vid det här Kockumsföretaget att man är i behov av nyinvesteringar på ca 2 milj.kr. för en målerianläggning. Det skulle göra det möjligt för det här företaget att öka effektiviteten till den nivå som man i utskottsskrivningen har förutsatt. I dagsläget får man transportera sina produkter till en legomålerianläggning. Varför man vill ha den här målerianläggningen är ju ganska klart. Man är ute för att försöka skapa ökad lönsamhet och högre effektivitet vid det här företaget. Jag skall inte gå in på några ytterligare detaljer i detta sammanhang, eftersom de redan har belysts. Jag vill emellertid anföra att vi snart här i riksdagen skall fatta stora beslut om varvsindustrins framtid. På borgerligt håll försöker man både i mitt län och i andra län provocera oss socialdemokrater till att vara lika njugga som regeringspartierna kommer att vara gentemot varvsorterna. Vi socialdemokrater från skogslänen kommer då att visa samma solidaritet gentemot varvsorterna som vi räknar med att deras representanter här i riksdagen kommer att visa mot våra industrier i skogslänen. Tyvärr lär den nu förestående voteringen beträffande näringsutskottets betänkande 1979/80:37 få samma resultat som det brukar bli; de borgerliga representanterna för skogslänen kommer att ställa upp bakom utskottsmajoriteten. Därmed raserar de möjligheterna för den nu befintliga och i utskottsbetänkandet berörda industrin att leva vidare. Vi kommer att notera detta, och vi kommer att påminna de borgerliga ledamöterna från de berörda länen om att de inte ställde upp.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

Herr talman! I en påfallande positiv skrivning behandlar näringsutskottet Eivor Marklunds motion 1979/80:559 om boardfabriken i Piteå. Tyvärr innebär ändå utskottets ställningstagande inte något ägarinitiativ från staten eller någon klart uttalad politisk vilja att förmå ASSI:s ledning att ändra sitt beslut om en nedläggning. Det är mera en hänvisning till en tidigare skrivning där riksdagen uttalade att nedläggningar vid ASSI inte borde ske i avvaktan på en plan för skogsnäringens framtid. Vi inom vpk menar att ASSI:s framtidssatsningar och syn på det man redan har skall syfta till bibehållande av boardproduktionen. Riksdagen bör genom ett uttalande hemställa om åtgärder för att stimulera utvecklandet av nya produkter, där boarden kan utgöra en bas. Detta skulle vara en åtgärd för att skapa fler jobb i Norrbotten. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till motion 559 av Eivor Marklund.

Herr talman! Jag vill lämna några synpunkter med anledning av näringsutskottets betänkande nr 1979 80:1021 betonat vikten av att den statliga tekokoncernen ges möjlighet till vidareutveckling. De drygt 5 000 anställda hade väntat sig en seriös behandling av motionskravet, och de hade all anledning att tro på en positiv behandling av detta krav. Detta med tanke på Statsföretags uppgifter och målsättning samt riksdagens beslut om tekobranschens framtid. När riksdagen år 1977 anslog 190 milj.kr. till den nybildade Eiserkoncernen var avsikten att dessa pengar skulle användas till förlusttäckning och finansiell rekonstruktion av de ingående bolagen. De ingående företagen hade nästan genomgående haft problem under kortare eller längre tid. De anställda har under de gångna två åren gjort en beundransvärd insats, och de tidigare ganska svåra förlusterna har vänts till en positiv utveckling. Koncernen hade två år på sig till detta enorma omstruktureringsarbete, och år 1980 skulle de ingående företagen prestera ett nollresultat. När det här året började och de anställda presenterade budgetförslagen för varje produktionsenhet var framtidstron fortfarande ganska stark. Men realismen och allvaret fanns där likaså, eftersom kalla fakta visade att marginalerna är nästan obefintliga och varje oväntad händelse slår hårt. Eiserkoncernen har en årsomsättning på ca 800 milj.kr., men det egna aktiekapitalet är förhållandevis blygsamt i relation till omsättningen, endast 40 milj.kr. Varje omsättningsökning, varje investering och oväntade utgifter kan tvinga koncernen till ökad skuldsättning, och alla vet att lånekostnaderna är ganska besvärande i dag. De år 1977 av riksdagen beslutade 190 miljonerna har urholkats av inflationen, den långsiktiga planen för tekoindustrin dröjer och importen av kläder ökar snabbare än vår konsumtion av kläder. Herr talman! Det är ingen hemlighet att vissa delar inom Eiserkoncernen fortfarande brottas med stora problem. Varsel om uppsägning av ca 170 anställda har nyligen lämnats på Algots i Borås. Men alla uppsägningar inom den statliga tekokoncernen är i nuläget principiellt felaktiga, eftersom arbetet med en plan för tekoindustrin endast har påbörjats — den skall enligt uppgift vara klart.o.m. budgetåret 1981/82. Utvecklingen inom koncernen i stort är positiv, men de anställda på flera av koncernens enheter har krävt investeringar i ny teknik, produktutveckling och marknadsföring samt i vettig och rationell arbetsmiljö. Riksdagen har i december 1978 beslutat att den dåvarande prdouktionsvolymen i allt väsentligt skulle bibehållas. Det beslutet gäller även den statliga tekokoncernen, dess ägare Statsföretag och ytterst ägaren till Statsföretag. Men det beslutet i sig självt är ingen garanti för framtiden. Det som de anställda har krävt och vad vi socialdemokrater framfört i vår motion är helt enkelt livsviktigt och får inte nonchaleras, och därför yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna nr 1 och 4.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har ställt följande frågor till mig: 1. Anser statsrådet att hittills tillämpade metoder att finansiera bytesbalansens underskott är tillfredsställande? 2. Anserstatsrådet att en valutareserv på mindre än 15 miljarder kronor är betryggande vid ett löpande betalningsunderskott som närmar sig 20 miljarder kronor? 3. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att hålla statens utlandsupplåning inom den ram som angetts av riksdagen och för att ge denna upplåning ur svensk synpunkt tillfredsställande villkor? Låt mig först påminna om bakgrunden till det nuvarande bytesbalansunderskottet. Den underliggande balansbrist som detta svarar mot har varit en realitet i svensk ekonomi sedan slutet av 1960-talet och beror på att den utlandskonkurrerande sektorn blivit för liten i förhållande till vår efterfrågan. Ett huvudtema för 1970 års långtidsutredning var hur man skulle återvinna balans i utrikeshandeln. En förbättring av bytesbalansen ägde rum under 1970-talets första år. Efter 1973 års oljeprishöjningar ökade underskottet på nytt, och den s.k. överbryggningspolitiken med uppdriven inhemsk efterfrågan samt stigande arbetskraftskostnader ledde till en ytterligare försämring. Genom 1977 års devalveringsåtgärder och åtstramning av den inhemska efterfrågan nåddes i stort sett jämvikt i bytesbalansen år 1978. Förra året försämrades bytesbalansen på nytt. Detta hängde som 85 att minska utlandsupplåningen bekant samman med främst de kraftigt höjda oljepriserna samt med ökningen av den inhemska ekonomiska aktiviteten. För 1979 beräknas bytesbalansens underskott till 11,0 miljarder kronor. Underskottet har väsentligen finansierats genom utländsk upplåning. Nettoupplåningen uppgick till 9,8 miljarder kronor. En viss nedgång i valutareserven skedde också. Statens utlandsupplåning uppgick till 9,3 miljarder kronor, och denna svarar alltså för en betydande del av den för bytesbalansunderskottets finansiering erforderliga upplåningen. Av dessa 9,3 miljarder kronor utgjordes 8,7 miljarder kronor av långsiktig upplåning. För 1980 beräknas bytesbalansunderskottet till 16 å 17 miljarder kronor. En ytterligare ökning av utlandsupplåningen blir alltså erforderlig. Staten måste också i år svara för en betydande del härav. I den reviderade finansplanen konstateras sålunda, att vid ett bytesbalansunderskott på närmare 17 miljarder kronor torde den statliga upplåningen behöva uppgå till mellan 13 och 17 miljarder kronor. Som svar på Kjell-Olof Feldts första fråga om hittills tillämpade metoder för finansieringen av underskottet i bytesbalansen är tillfredsställande är mitt svar att så är fallet under de förutsättningar som råder på de internationella kapitalmarknaderna. Att staten efter 1976 tagit på sig huvudbördan av bytesbalansunderskottets finansiering har bl.a. varit motiverat av strävan att uppnå gynnsammast möjliga lånevillkor. Den svenska staten har varit och är alltjämt en låntagare med hög kreditvärdighet på den internationella marknaden. Genom att staten står för en stor del av utlandsupplåningen begränsas även budgetunderskottets likviditetsskapande effekt. I den reviderade finansplanen framhålls dock att det för att den statliga utlandsupplåningen inte skall växa alltför mycket är önskvärt med en viss nettoupplåning utanför den statliga sektorn. En viss del av näringslivets och kommunernas upplåning skulle alltså ske i utlandet i stället för på den svenska kapitalmarknaden. Hur stor denna upplåning blir är emellertid avhängigt av bl.a. hur den internationella ränteutvecklingen under året kommer att gestalta sig och av likviditetsutvecklingen i ekonomin. Under 1979 torde, såsom framhålls i den reviderade nationalbudgeten, det låga ränteläget i Sverige i förhållande till omvärlden samt näringslivets återhållsamma kreditefterfrågan ha verkat återhållande på företagens nettoupplåning. En mer betydande ökning av den icke statliga utlandsupplåningen i förhållande till den statliga skulle sålunda förutsätta en höjning av Sveriges relativa ränteläge och en ännu stramare kreditpolitik. Med hänsyn till inte minst behovet av ökade investeringar främst inom den konkurrensutsatta sektorn kan emellertid, såsom konstateras i den reviderade finansplanen, ett alltför högt ränteläge vara förenat med nackdelar i andra hänseenden och bl.a. skapa svårigheter för den investeringsökning som nu är på väg. Fördelningen av utlandsupplåningen mellan den privata och den statliga sektorn måste alltså anpassas till det aktuella läget. Beräkningarna om budgetunderskottets finansiering rymmer flera osäkra antaganden och måste givetvis snabbt kunna anpassas till ändrade förutsättningar. Det är också Vad gäller den andra frågan kan jag konstatera att valutareserven täcker över 90 90 av det beräknade bytesbalansunderskottet. En valutareserv av denna storleksordning måste bedömas som betryggande. Det är inget självändamål att ligga med en stor valutareserv. Bedömningen av valutareservens storlek måste också ses i samband med tillgängliga upplåningsmöjligheter. Dessa är av betydande storlek och kan mobiliseras med kort varsel. Låt mig därutöver framhålla följande: Fram till april månads utgång i år hade valutaflödet, bortsett från vad som influtit till följd av den statliga upplåningen, uppgått till 6 miljarder kronor. Om man omräknar det för 1980 beräknade bytesbalansunderskottet till en period på fyra månader blir resultatet 5,5 miljarder kronor. Dessa siffror och annan statistik ger inget stöd för påståenden om att en spekulativ kapitalflykt skulle pågå. Under 1979 torde dock en begränsad ökning av handelskrediterna ha ägt rum, vilket sammanhänger med den nyssnämnda räntedifferensen mot utlandet. Nettoförändringen i handelskrediter är resultatet av mycket stora bruttoströmmar i bägge riktningarna. En förskjutning av den begränsade storleksordning som antyds i SCB:s statistik kan inte betraktas som anmärkningsvärd. Slutsatsen av det jag sagt är således att det hittills inte mött några svårigheter för Sverige att få tillräcklig utlandsupplåning. Jag kan däremot väl förstå interpellantens oro för de långsiktiga konsekvenserna av fortsatta bytesbalansunderskott och därav betingade krav på upplåning utomlands. Det finns en obestridlig risk för att våra utländska långivare så småningom kan komma att ställa krav på utformningen av vår ekonomiska politik. Räntekostnaderna för en växande utlandsskuld innebär en successivt ökande inteckning i vår export. Vår ekonomisk-politiska rörelsefrihet vid internationella störningar av exempelvis det slag som oljekrisen utgör kan dessutom komma att alltmer begränsas. Det råder således inget tvivel om att det är angeläget att bringa ned bytesbalansunderskottet och upplåningsbehovet. Regeringen har i finansplanenii januari och nu i den reviderade finansplanen angivit huvudinriktningen för en sådan politik där de viktigaste inslagen är fortgående neddragning av ökningstakten i såväl offentlig som privat konsumtion, stärkt konkurrenskraft och en utbyggd utlandskonkurrerande sektor.

Herr talman! Jag vill tacka ekonomiministern för svaret på min interpellation. Interpellationen föranleddes av de oroande rapporter som under mars månad strömmade in om ökade svårigheter för riksgäldskontoret att erhålla långfristiga lån till rimlig ränta. I det läget var över en tredjedel av statens totala utlandsskuld placerad i korta banklån med räntor som närmade sig 20 20. Ett medelfristigt lån med tre års löptid hade upptagits med den förhållandevis höga räntan 15 96. De lån som under första kvartalet över huvud taget kunde upptas till fast ränta kostar nu staten nära 10 90 i att minska utlandsupplåningen att minska utlandsupplåningen Regeringens motiv för att lägga hela bördan av underskottets finansiering på staten har hela tiden varit att de för samhällsekonomin mest gynnsamma lånevillkoren därmed skulle uppnås. Mot bakgrund av den faktiska utvecklingen ansåg jag det befogat att regeringen gjorde klart hur den tänkte hantera Sveriges utlandsupplåning i fortsättningen. Jag hade ytterligare ett skäl för detta. I en föredragning inför finansutskottet i samband med finansplanens behandling redovisade riksbankschefen en annan uppfattning än regeringens om hur utlandsupplåningen borde fördelas mellan staten och det privata näringslivet. Han uppgav nämligen att han tänkte rikta in riksbankens politik på att begränsa statens upplåning till 12 av de 17 miljarder som måste lånas i utlandet under 1980. Resterande 5 miljarder tänkte han uppenbarligen tvinga företagen att låna upp genom ganska hårdhänta kreditpolitiska metoder. En sådan inriktning av kreditpolitiken beslöts också av riksdagen i februari. Sedan interpellationen framställdes den 27 mars har ytterligare vittnesbörd framkommit om det ohållbara i den upplåningspolitik som regeringen bedriver. Vid en föredragning inför finansutskottet har riksgäldskontorets chef beskrivit de växande svårigheter som möter svenska staten vid en fortsatt utlandsupplåning i takten 1 500 milj.kr. i månaden. Han pekade inte bara på en ökning av räntekostnaderna och en försämring av villkoren utan framhöll också de utländska långivarnas ökade intresse för hur Sverige sköter sin ekonomi och hur de upplånade pengarna används. Inte minst kommer detta att i växande grad gälla Sveriges enorma budgetunderskott, som redan nu är det största inom OECD-området efter Italiens. Hans slutsats var helt enkelt den att den nuvarande höga takten i vår utländska upplåning inte är möjlig att upprätthålla och försvara under någon längre tid. Mina frågor om hur regeringen tänker bemästra den akuta situationen berör Gösta Bohman med lätt hand. De hittills tillämpade metoderna för finansieringen av bytesbalansunderskottet är tillfredsställande, säger han. På frågan om regeringen tänker följa riksdagens beslut att lägga över en del av utlandsupplåningen på den privata sektorn svarar Gösta Bohman, såvitt jag förstår, att detta inte är möjligt. Större delen av svaret ägnas åt frågor som jag inte har ställt: Gösta Bohman framhäver sina tidigare bedrifter och kommande insatser för att stabilisera den svenska ekonomin. Jag skall återkomma till båda dessa avsnitt i svaret, men först skulle jag ändå något vilja fördjupa diskussionen om de frågor som interpellationen gäller, nämligen hanteringen av årets underskott i bytesbalansen. För det första är det ändå värt att notera att det som tidigare har varit högsta dygd nu har blivit något mindre eftersträvansvärt. Gösta Bohman erkänner nämligen att det vore önskvärt att också andra än staten lånade i utlandet. För det andra ger Gösta Bohman en ganska förskönande bild av näringslivets sätt att hantera sina kapitaltransaktioner med omvärlden. Han försökte skapa intrycket att företagen under 1979 har hållit tillbaka sin utlandsupplåning och att det bara gäller att få den privata upplåningen att öka litet snabbare. Men sanningen är att det svenska näringslivet minskade sin långfristiga upplåning med över 2 miljarder kronor under 1979 och sina kortfristiga utlandskrediter med 3,5 miljarder, dvs. summa 5,5 miljarder kronor. Allt tyder på att företagen i hög grad sysslade med att återbetala sina utlandslån, dvs. att flytta valutor ut ur landet. Jag vill därför fråga Gösta Bohman, om han tycker att det är rimligt att staten ökar sin utlandsskuld, medan företagen i snabb takt minskar sin. Har inte likviditetsfördelningen i samhället blivit helt orimlig, då företag har sådana likviditetsöverskott att de kan minska sina utlandslån, medan staten i så mycket snabbare takt måste öka sina? Visar det inte också att problemet om hur statens utlandsupplåning skall kunna klaras är långt svårare än Gösta Bohman säger? Är det helt enkelt inte så, att utan direkta ingripanden mot företagens överlikviditet, skapad av den statliga finanspolitiken, kommer tendensen till valutautflöde att framgent bli den dominerande? Slutligen, när det gäller den här punkten: Gösta Bohman har ju på sistone visat sig vara en riktig magister som delar ut kunskapsbetyg och kräver samhällsansvar. Jag måste fråga: Varför använder ekonomiministern aldrig sina pedagogiska talanger på det privata näringslivet? Vore det inte synnerligen befogat att också företagen tog litet ansvar och visade en smula samhällsekonomiskt kunnande genom att åtminstone inte direkt motverka den av regeringen och riksbanken proklamerade politiken? I sitt svar återvänder Gösta Bohman än en gång till vad han betraktar som sin stora bedrift: 1977 års devalvering som skulle ha räddat den svenska ekonomin, om bara inte höjningen av oljepriserna hade kommit emellan. Jag vill verkligen inte beröva Gösta Bohman nöjet att gång på gång upprepa detta. Men borde han inte någon gång ta reda på om det är sant? Mycket tyder nämligen på att devalveringsaktionen 1977 misslyckades i sin avgörande fas och att förbättringen av utrikesbalansen 1978 helt och hållet berodde på den hårdhänta svångremspolitik som Gösta Bohman också ansvarade för. En sådan tolkning stämmer bättre överens med det faktum att den svenska bytesbalansen mellan 1978 och 1980 försämrades med 17 miljarder kronor. Jag skulle vilja råda Gösta Bohman att närmare studera tabell 3:1 i den reviderade nationalbudgeten. Den ger onekligen en del intressanta upplysningar. Den visar nämligen att mellan 1977 och 1980 ökade den svenska exportindustrins marknadsandel inom OECD-området med inte mer än 1 96 trots devalveringen med över 15 920. Det framgår också att det som man egentligen ville uppnå med devalveringen — en sänkning av de svenska exportpriserna visavi omvärlden — inte alls uppnåddes. Tre år efter devalveringen har svensk industris utlandspriser samma relation till konkurrenternas som före devalveringen. Konjunkturinstitutet säger också utan omsvep att svensk industri tydligen varit mer intresserad av att genom höjda priser öka sina vinster än av att genom sänkta relativpriser öka sin export och sin produktion. Samma sak gäller f. ö. industrins prissättning här hemma visavi importerade varor. Konjunkturinstitutet har funnit att svensk verkstadsindustri att minska utlandsupplåningen att minska utlandsupplåningen höjde sina priser inom landet med 8 90 under 1979 medan importpriserna bara steg 6 Zo. Den här försämringen av relativpriset har sannolikt bidragit till att en del av den inhemska verkstadsproduktionen har ersatts med import, konstaterar konjunkturinstitutet. Det är faktiskt också möjligt att bygga samma omdöme på citat ur Gösta Bohmans egen reviderade finansplan. På s. 8 säger han att ”de svenska företagen enligt konjunkturinstitutets förnyade beräkningar synes ha höjt sina priser på exportmarknaden så mycket mera än konkurrenterna att de förväntade andelsvinsterna inom OECD-området uteblivit”. Med andra ord: devalveringen har inte gett de resultat som Gösta Bohman utlovade när den genomfördes 1977. Trots att Gösta Bohman faktiskt flera gånger tillhållit företagen att utnyttja devalveringen och de låga lönekostnadsökningarna åren 1977, 1978 och 1979 till att sänka sina relativpriser har företagen inte bara struntat i Gösta Bohmans förmaningar. Man hart.o.m. gjort tvärtom, dvs. höjt relativpriserna. Man ville inte sälja mer för att kunna producera mer. Man ville helt enkelt till lägsta möjliga kostnad nå högsta möjliga vinst. Sådan är kapitalismen, kunde man kanske nöja sig med att säga. Och för en ekonomisk politik som misslyckats på de flesta områden spelar det måhända ingen större roll om också devalveringen blev ett misslyckande. Men nu gäller de faktiskt någonting mer än regeringens och Gösta Bohmans anseende. Skälet till att jag har tagit upp frågan om hur företagen utnyttjat devalveringen och de låga kostnadsökningarna de senaste åren är att det nu finns risk för att historien upprepas. Vi befinner oss som alla vet mitt uppe i en brinnande avtalskonflikt. På nytt hävdar arbetsgivarna att man måste hålla tillbaka kostnaderna för att förstärka industrins konkurrenskraft. På nytt lovar man att hålla nere priserna för att på det sättet kunna sälja och producera mer och skapa sysselsättning. De här avsiktsförklaringarna har fått livligt stöd av ekonomiministern, som helt ställer upp på arbetsgivarnas linje. Mina frågor är, Gösta Bohman: Vilka garantier kan regeringen ställa upp för att företagen den här gången faktiskt gör vad de säger? Vilka skäl har löntagarna att tro att företagen ändrar sitt prisbeteende och sin vinstmaximeringsfilosofi, som de har demonstrerat de senaste åren? För att sådana skäl skall uppstå måste regeringen i alla händelser ta till mer verkningsfulla metoder än de förmaningar som Gösta Bohman tidigare år har riktat till företagen, helt utan resultat. Gösta Bohman slutar sitt interpellationssvar med påståendet att regeringen i finansplanen i januari och nu i den reviderade finansplanen har angivit riktlinjerna för hur underskottet i bytesbalansen skall kunna nedbringas. Om Gösta Bohman därmed menar att man också redovisat de ekonomiskpolitiska åtgärder som behövs för att nå det målet kan jag inte alls hålla med honom. Gösta Bohmans finansplaner innehåller en massa ord men inte ett enda konkret förslag till åtgärd som skulle förbättra landets ekonomiska situation. För något sådant saknar regeringen både enighet och handlingskraft.

Herr talman! Som vanligt när Kjell-Olof Feldt ställer en fråga eller interpellation i ett visst ämne svävar han i sitt första inlägg ut långt utöver de ramar som interpellationen eller frågan avser. Det må han göra. Jag skall ändå försöka begränsa mig till det som interpellationen gäller. Sedan kan vi ta en debatt om andra ting i andra sammanhang. Utgångspunkten för Kjell-Olof Feldts interpellation och hans inlägg var väl närmast att riksgäldsdirektören hade gjort gällande att den svenska upplåningen utomlands möter ökande svårigheter. Detta är inte sant. Detta är en felaktig uppgift. Fortfarande har Sverige ett högt kreditvärde, både absolut och relativt sett. Några svårigheter på grund av Sveriges ställning och Sveriges ekonomi att få de erforderliga lånen har hittills inte förelegat. Därmed inte sagt att sådana svårigheter på sikt inte kan uppkomma, men i dagsläget föreligger inte några sådana svårigheter. Däremot finns på den internationella kapitalmarknaden en viss oro beroende på det osäkra ränteläget, vilket gör att marknaden generellt sett inte är lika benägen att ställa upp gentemot vilka låntagare det vara må, som fallet har varit tidigare då situationen var mera stabil. Det finns alltså nu en ökad benägenhet att ge kortare lån och samtidiga lån till mindre storlek. Och som Kjell-Olof Feldt med rätta påvisade har också räntorna till följd av den internationella utvecklingen och det väldiga OPEC-överskott som svävar omkring ute på den internationella marknaden skapat stora problem. Men, som sagt, Sverige har inga svårigheter att få de lån Sverige behöver i dagsläget, till den internationella ränta som gäller för lån av detta slag. Sedan försökte Kjell-Olof Feldt också skapa en motsättning mellan mig och riksbankschefen och åberopade en föredragning som riksbankschefen skulle ha hållit något tidigare i år, då han skulle ha förutsatt att den icke statliga upplåningen skulle uppgå till 5 miljarder kronor, medan den statliga skulle begränsas till 12 miljarder kronor. Kjell-Olof Feldt gör gällande att den inriktning av utlåningsoch kreditpolitiken som skulle ligga bakom dessa siffror skulle ha ”fastställts av riksdagen enligt finansutskottets förslag”. Jag vill inte vara kategorisk, men jag har faktiskt inte kunnat finna, Kjell-Olof Feldt, att riksdagen har fastställt några preciserade siffror för utlåningen. Däremot har riksdagen uttalat sig om de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som har presenterats i finansplanen och som finansutskottet dessutom har ställt sig bakom. I både finansplanen och finansutskottets betänkande talas om en statlig utlandsupplåning på mellan 10 och 15 miljarder kronor. Kjell-Olof Feldt kan inte rimligen vara okunnig om att sedan finansplanen skrevs kom det till oljeprishöjningar på i runt tal 4 miljarder kronor som belastade hela den svenska samhällsekonomin. Det har sagts mig, men Kjell-Olof Feldt får väl rätta mig — han har en viss benägenhet att vilja göra sådant, och det kanske är naturligt för en interpellant — att riksbankschefen i dag vid en föredragning inför finansutskottet skulle ha uttalat att staten skall låna ca 15 miljarder kronor utomlands och att den icke statliga sektorn, kommuner och företag, borde svara för ”en viss utlandsupplåning”. Därmed skulle, om man räknar baklänges, riks att minska utlandsupplåningen bankschefen ha åsyftat ungefär 2 miljarder kronor. Det vore önskvärt med en större icke-statlig upplåning utomlands — jag håller med om det. Men vi skall ha klart för oss — och det har säkerligen Kjell-Olof Feldt att vi har en relativt sett lägre ränta i Sverige än man har utomlands. Vi ligger en bra bit under den vägda räntan på den internationella marknaden. Det är alltså billigare för företagen att låna här i Sverige än att gå ut och låna på utländska marknader. Några medel att tvinga företagen att gå ut på de utländska marknaderna och låna finns inte. Man kan arbeta indirekt för att få den effekten, men möjligheterna är begränsade. Jag tror inte — men rätta mig om jag har fel, Kjell-Olof Feldt — att Kjell-Olof Feldt är beredd att rekommendera att Sverige skulle vidta ytterligare räntehöjningar för att på det sättet förmå företagen att gå ut och låna. Det skulle innebära ytterligare risk för att den investeringsutveckling som vi nu hoppas på — dvs. den 15-procentiga investeringsökning som vi räknar med -— skulle försvåras. Det skulle också leda till ett hårdare kreditläge här i Sverige. Vad som fordras i det hänseendet är flexibilitet och en fortlöpande anpassning till läget, och det är mot den bakgrunden som vi i den reviderade finansplanen skriver att den statliga utlandsupplåningen bör ligga på mellan 13 och 17 miljarder kronor. Här finns alltså ingen motsättning mellan vad riksbankschefen har hävdat i dag och tidigare och det som vi har skrivit i finansplanen. Kjell-Olof Feldt gjorde också gällande — jag kommer tillbaka till det — att det skulle föreligga en motsättning mellan oss och riksgäldskontoret i det här hänseendet. Låt mig därför lämna några siffror som anger storleksordningen av den svenska utlandsupplåningen; jag tror det kan vara värdefullt att få in dem i riksdagens protokoll. Enligt tillgänglig statistik från riksbanken uppgick Sveriges totala finansiella skulder gentemot omvärlden den 30 september förra året till 102 miljarder kronor, men vi hade samtidigt tillgångar utomlands på 80 miljarder kronor. Vår nettoskuld till utlandet uppgick alltså då till 22 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 5 70 av bruttonationalprodukten. Vid årsskiftet hade den siffran stigit något, till 25 miljarder kronor. Siffrorna är internationellt sett ingalunda påfallande höga. Det mått som används när man skall bedöma internationell skuldsättning är ofta den medeloch långfristiga bruttoskulden, och den var för Sveriges vidkommande den 31 december 1979 68 miljarder eller ungefär 15 20 av vår BNP. Den danska på det sättet definierade bruttoskulden är relativt sett ungefär dubbelt så stor som den svenska, och den norska uppgår till ca 50 90 av bruttonationalprodukten. Även jämfört med det också socialdemokratiskt styrda Österrike har Sverige en relativt låg skuldsättning. Det finns dessutom åtskilliga andra länder som har en högre skuldsättning än den som Sverige har. Sedan kommer Kjell-Olof Feldt — förlåt liknelsen — med en papegojas envishet tillbaka till 1977 års devalvering, som socialdemokraterna satte sig emot. Men hur tror Kjell-Olof Feldt och socialdemokraterna i övrigt att det hade sett ut med vår ekonomi i Sverige, om den motvallskäringpolitik som ni förordade hade förverkligats? Om Sverige inte hade devalverat, om Sverige inte hade sänkt arbetsgivaravgifterna och om Sverige inte hade genomfört den nödvändiga åtstramning av den inhemska konsumtionen som hänger ihop med devalveringen, hur skulle det då ha sett ut i Sverige? Jag vidhåller fortfarande att den saneringspolitik som genomfördes av den första trepartiregeringen lyckades. Vi åstadkom det resultat som vi avsåg att åstadkomma, nämligen att återge Sverige dess förlorade konkurrenskraft och att skapa möjligheter för Sverige att på nytt sälja på utländska marknader. Vi hade ett försämrat relativt kostnadsläge på hösten 1976 — det låg ungefär 25-30 26 över vad det hade varit tidigare. Jag tycker att det säger en del om vad vi åstadkommit genom den politik som då fördes. Det var på hösten 1976, då socialdemokraterna talade om att Sverige hade sunda statsfinanser och en stark samhällsekonomi — och då man talade om det dukade bordet; det kan ingalunda Kjell-Olof Feldt ha glömt bort — som vi befann oss i en kris, allvarligare än någon vi befunnit oss i sedan första världskrigets slut. Detta har Kjell-Olof Feldt — jag påstår det bestämt — fullt klart för sig. Men eftersom vi har delade meningar — gång efter gång kommer den här debatten tillbaka — så låt mig för fjärde, femte eller sjätte gången hänvisa till OECD:s bedömning i Sverigerapporten våren 1979, alltså för ett år sedan, av Sveriges ekonomi och av den politik som den första trepartiregeringen genomförde. Mera beröm än vad vi fick den gången kan man näppeligen få av en internationell expertorganisation som OECD. Herr talman! Jag ser att lampan på talarstolen lyser — jag får återkomma senare till en del andra saker som jag vill säga till Kjell-Olof Feldt.

Herr talman! Det gläder mig att Gösta Bohman inte uttömde sin ammunition under de första sex minuterna. Han brukar i alla debatter med mig anklaga mig för att inte hålla mig till ämnet, för att sväva ut. Nu får faktiskt Gösta Bohman skylla sig själv, för det var han som drog upp 1977 års devalvering och prisade den, sin vana trogen — jag skall inte likna honom vid någon animal företeelse för att han gör detta; man må tala om det man har kärt. Det problem vi diskuterar är ju inte om Sverige kan fortsätta att låna. Det är klart att vi kan göra det, om vi är beredda att betala vilka räntor som helst och att acceptera vilka långivare som helst — det är klart att vi kan fortsätta att låna mycket länge. Vad problemet gäller är huruvida den nuvarande utlandsupplåningen kan ske på för oss bästa möjliga villkor. Gösta Bohman säger att vi har så bra villkor som vi kan få på den internationella marknaden. Jag pekade på att vi i mars månad av en total utlandsskuld på 25 miljarder hade 8 miljarder placerade i korta banklån. Den Gösta Bohman närstående kommunikationsministern Ulf Adelsohn har i ett sammanhang konstaterat att varje ökning av budgetunderskottet måste lånas upp i utlandet till en ränta av 20 Ze. Det låter sig betänka — om det verkligen är sant. men Gösta Bohman kanske kan passa på att dementera sin partivän i den frågan. Det är riktigt att riksbankschefen i dag inför finansutskottet sade att staten i runt tal skulle låna 15 av de 17 miljarder som regeringen och riksbanken att minska utlandsupplåningen att minska utlandsupplåningen uppskattar blir vårt underskott gentemot utlandet 1980. Såvitt jag förstår är det ett uttryck för att riksbanken nu sänker ambitionsnivån från de 5 miljarder man hade i januari till 2 miljarder. Vad Gösta Bohman gjort i dag är att han sänkt ambitionsnivån till noll. Han konstaterar att det inte går att få det privata näringslivet att hjälpa till med utlandsupplåningen — i varje fall har han inte gett någon som helst vägledning på den punkten. Sedan är det inte särskilt meningsfullt av Gösta Bohman att efterlysa rekommendationer från min sida. Jag efterlyser åtgärder från regeringen för att nå de mål som regeringen har ställt upp. Det var faktiskt för det första att förvalta vår utlandsupplåning på billigast möjliga sätt och för det andra att försöka få det privata näringslivet att hjälpa till. Det är intressant att höra Gösta Bohman skryta över våra låga utlandsskulder. Tacka oss socialdemokrater för det, Gösta Bohman! Det var när Gösta Bohman kom till makten som utlandsupplåningen sköt fart. De 25 miljarder som vi f. n. har i total utlandsskuld kommer i slutet av det här året antagligen att vara 40 miljarder. Jag vill här göra klart vad det var riksgäldskontorets chef syftad2 på, nämligen icke att det hittills var en allvarlig situation men att den skulle kunna bli allvarlig. Han sade helt enkelt att det i längden inte går att låna 1 500 milj.kr. i månaden — det kan ingen stat tillåta sig; i varje fall inte om vi vill ha hyggliga villkor och hyggliga långivare. När nu staten ensam måste låna 1 500 milj.kr. i månaden och regeringen inte kan anvisa något alternativ, menar jag att det är riktigt att konstatera att de svårigheter riksgäldskontorets chef pekar på kan uppstå. Inför nästa år kan jag inte hitta något spår i finansplanen som tyder på att man vågar utlova någon minskning av vårt underskott i bytesbalansen. Och ännu ett år med en statlig utlandsupplåning — då konungadömet Sverige varje månad skall låna mellan 1 000 och 2 000 milj.kr. — tror Gösta Bohman verkligen att det går? Är det inte så att vi redan nu har fått finna oss i en del förödmjukelser på den internationella kapitalmarknaden, inte därför att vår kreditvärdighet är dålig utan därför att vi helt enkelt kommer för ofta? De utländska bankirerna tröttnar på att se samma människor dyka upp varannan vecka och vilja låna pengar. Sedan gör Gösta Bohman ett stort nummer av att jag tar upp hans devalveringspolitik. Det var han själv som drog in den i debatten genom att hänvisa till den i interpellationssvaret. Nu säger han omigen att det ju var en lyckad devalvering. Jag har icke sagt att alternativen till den politik som fördes hade varit särskilt enkla. Jag har bara frågat: Lyckades devalveringen på det sätt som man väntar sig av en devalvering, dvs. så att konkurrenskraften och marknadsandelarna utomlands förbättrats? Gösta Bohman säger att devalveringen återgav näringslivet den förlorade konkurrenskraften. Ja, men exportpriserna har inte sänkts i relation till utlandet. Marknadsandelarna har icke ökat under de här åren. Det enda som har hänt är att företagens vinster har stigit kraftigt. Och om det var avsikten — erkänn då att det i och för sig var en bra effekt som Gösta Bohman ville uppnå, och begrunda också konsekvenserna av det i den pågående avtalsrörelsen!

Herr talman! Jag ställde en fråga. Kjell-Olof Feldt behöver inte svara. Men var innebörden av hans anförande för en stund sedan att han menar att vi skulle höja våra räntor, våra diskonton, för att på det sättet tvinga företag att låna pengar utomlands? Det kunde vara intressant för mig att få höra Kjell-Olof Feldts synpunkter i det hänseendet. Sedan kan jag konstatera att Kjell-Olof Feldt står här och svartmålar — talar illa om Sveriges möjligheter att låna pengar utomlands. Jag är inte säker på att det är särskilt hälsosamt att föra debatten på det sättet, men Kjell-Olof Feldt avgör ju alldeles själv om han vill göra det. Vi har, Kjell-Olof Feldt och alla andra här i kammaren, väldigt stora ekonomiska problem i vårt land. Vi har bl.a. en bytesbalans som är starkt oroväckande. Från trepartiregeringens sida har vi lagt fram förslag, och vi har angivit hur vi skall angripa problemen. Det är en långsiktig process. För några år sedan räknade vi med att vi skulle klara av våra bytesbalansproblem fram till 1980. Sedan blev det 1985, och nu ser vi stora bekymmer då det gäller att nå detta mål fram till 1990. Så stora är de problem vi har att brottas med. Vi har vidare en allvarlig budgetbalansbrist, som vi måste komma till rätta med och som vi inte heller kan klara av över en natt. Det gäller alltså två strukturella problem som har byggts in i svensk ekonomi sedan 1960-talet. Och jag vågar påstå: Detta vet Kjell-Olof Feldt. En konsekvens av dessa två problem — helt eller delvis — är att vi har ett för lågt finansiellt sparande i Sverige, vilket tvingar oss att låna pengar utomlands, av stater som har mera pengar. Och vi lånar delvis, naturligtvis, av de OPEC-pengar som finns där ute. Vi tar på oss en alldeles för stor del av industriländernas samlade underskott gentemot de oljeproducerande länderna. Upplåningen är alltså en följd av de stora problem som vi har att brottas med — det är ett obestridligt faktum. Och de problemen fanns redan på den tiden då en socialdemokratisk regering satt vid makten. Huvudtemat för 1970 års långtidsutredning var att Sverige mötte växande bytesbalansproblem, och det angavs redan i långtidsutredningen hur man skulle komma till rätta med de problemen. Kjell-Olof Feldt har under lång tid haft goda praktiska möjligheter att själv bidra till att klara de svårigheter det nu är fråga om. Det är alldeles rätt, Kjell-Olof Feldt, att det i längden inte går att låna pengar på det här sättet utomlands. Det blir ökade svårigheter så småningom. Se på det socialdemokratiskt styrda Danmark — vilka jätteproblem man där brottas med! Räntebördan blir också allt besvärligare ju längre man håller på. Därför gäller det för oss — och det borde gälla för alla här i riksdagen — att efter måttet av vår förmåga gemensamt angripa de två underliggande stora problemen i svensk ekonomi. Men varje gång vi lägger fram våra förslag för att nå resultat vet vi en sak, nämligen att socialdemokraterna går emot. De går emot allt vi lägger fram förslag om. Jag tycker att det är allvarligt. En opposition har naturligtvis rätt att föra sin oppositionspolitik som den vill. Men om man för en politik av utpräglat negativt slag, skall man tala med något mindre bokstäver när man berör de stora problem att minska utlandsupplåningen att minska utlandsupplåningen som blivit en följd av de förflutnas missgrepp som vi nu har att göra med. Jag medger att det inte är Kjell-Olof Feldts och socialdemokraternas sak att ange hur problemen skall lösas. Men något konkret praktiskt bidrag till hur de skall lösas, eller underlåtenhet att gå emot allt som föreslås från regeringens håll, skulle man i varje fall kunna begära av ett ansvarsmedvetet demokratiskt parti i Sveriges riksdag. Det finns, som bekant, egentligen bara två sätt att minska vårt bytesbalansunderskott: att exportera mera eller att importera mindre. En kombination av båda de här vägarna är också möjlig. Hur kan man då få ner importen och se till att den svenska industrin säljer mer på export? Jo, genom att minska den inhemska förbrukningen, genom att konsumera mindre. I den reviderade finansplan som ligger på riksdagens bord räknade vi med att den privata konsumtionen i år skulle öka med 1,7 90. Det konsumtionsutrymmet är, som bekant, redan intecknat. Därför är utrymmet för reallöneutveckling så begränsat som det är. Vilka problem det skapar i dagsläget har väl alla talare i den här kammaren fullt klart för sig. Om Kjell-Olof Feldts oro för bytesbalansen fått honom att rekommendera en stramare efterfrågepolitik, och om han kritiserat regeringen för att den inte för en sådan politik, tycker jag att det hade funnits en viss logik i hans resonemang. Då hade jag, som jag sade nyss, haft större respekt för hans synpunkter. Men det gör inte Kjell-Olof Feldt i sin praktiska politik, han gör tvärtom. Han och hans parti — lyssna på förstamajtalen — har inte nog med invektiv då det gäller att beskriva regeringspolitiken och dess ”utplundring” av löntagarna. Hur kan man öka exporten då? Jo, en förutsättning är självfallet att svensk exportindustri och importkonkurrerande hemmamarknadsindustri kan erbjuda konkurrenskraftiga priser. Det förutsätter i sin tur en produktivitetsoch kostnadsutveckling i Sverige som är gynnsammare än omvärldens. Vad en kostnadsutveckling som är ur fas med omvärlden kan leda till vet vi från åren 1975, 1976 och 1977, då vi gjorde stora marknadsandelsförluster — volymmässigt rörde det sig om ungefär 20 90. Den siffran skall ställas i relation till de siffror Kjell-Olof Feldt talade om för en stund sedan. Vi fick då en minskad industriproduktion — nu stiger den. Vi fick minskade investeringar — nu ökar de. Vi fick ett försämrat arbetsmarknadsläge — nu är det bättre än det någonsin varit tidigare, även om vi kan se allvarliga problem framför oss. Men vad har ni haft för bidrag att komma med i den här debatten, för att exempelvis skapa ökade förutsättningar för svensk export? Vad säger Kjell-Olof Feldt i dag när vi står mitt i en allvarlig konflikt? Räknar han fortfarande med höjd skatt på företagen, proms och höjda arbetsgivaravgifter? Jag tycker det skulle vara utomordentligt intressant att få höra Kjell-Olof Feldt utveckla sina synpunkter på hur vi med de förslag socialdemokraterna lagt fram skulle åstadkomma den förbättrade kostnadsutveckling som i sin tur skulle leda till ökad export, som i sin tur skulle förbättra vår bytesbalans och minska behovet av upplåning. Den logiska kedjan skulle jag vilja se Kjell-Olof Feldt ha hängande om halsen. Alla åtgärder som föreslagits för att åstadkomma en förbättring har ni varit emot. Jag upprepar på nytt: Hade vi inte skrivit ned den svenska kronan 1977 vet jag inte hur Sveriges ekonomi skulle ha sett ut i dag. Samma visa upprepades sedan då oljeprishöjningarna kom och regeringen vidtog åtgärder för att åstadkomma den balans som är nödvändig i vår ekonomi för att klara den upplåning som jag, på lång sikt, är precis lika orolig för som Kjell-Olof Feldt.

Herr talman! Jag måste konstatera att Gösta Bohmans goda föresats att hålla sig till ämnet inte riktigt höll i det senaste inlägget. Nu blev det ett allmänt ekonomiskt och framför allt politiskt anförande. För sista gången det här med devalveringen. Jag har inte tagit upp till diskussion med Gösta Bohman huruvida devalveringen var nödvändig eller inte. Jag har sagt: Har den haft de effekter som Gösta Bohman 1977 utlovade att den skulle ha? Observera att de frågor som jag har tagit upp om relativpriser, marknadsandelar och företagens prisbeteende berör ekonomiministern inte med ett ord! Han berör inte det fruktlösa i hans förmaningar till företagen att försöka följa hans anvisningar och inte heller den mycket allvarliga fråga som jag ställde och som jag menar är högst akut och aktuell i dag: Vilka kan lita på att företagen i fortsättningen gör på ett annat sätt? Nu hävdar företagen på nytt detsamma som de har hävdat de senaste åren, att om de bara får låga kostnadsökningar så sänker de sina priser. Då kommer de att exportera mer, sälja mer, producera mer. Hur skall vi kunna tro på dem? Jag tycker att det är ekonomiministerns ansvar att ge oss besked om vad för slags trovärdighet dessa deklarationer har. När det gäller Gösta Bohmans långa litania över alla socialdemokratiska otidigheter som vi tillåtit oss i opposition vill jag ta upp två konkreta punkter. Den första punkten gäller frågan: Varför måste staten ta på sig hela utlandsupplåningen? Det beror inte bara på att de privata företagen inte vill göra det. Nej, det grundläggande problemet, krishärden i den svenska ekonomin, är budgetunderskottet på 55 miljarder kronor. Därur kommer det mesta av de problem som Gösta Bohman ganska uppenbart våndas över. Och i fråga om budgetunderskottet menar jag att den socialdemokratiska oppositionen i tre års tid har varnat för vad som komma skulle. Vi har lagt motförslag för att förhindra det förfall av statsfinanserna som ni åstadkommit —- förslag som det ena efter det andra har röstats ner i den här kammaren. Senast i valrörelsen uppträdde Gösta Bohman — han var då inte ekonomiminister, han var ledare för moderata samlingspartiet — och deklarerade att för honom var budgetunderskottet ointressant. Han vägrade att höra talas om någonting som hette totalfinansiering när man sänkte skatter. Han ville bevisa att det var fullständigt ointressant hur mycket staten behövde låna. Nu sitter Gösta Bohman i det klister som han och Ingemar Mundebo har kokat att minska utlandsupplåningen ihop. Men skyll inte på oss, för där har vi verkligen offrat både energi och tagit politiska risker för att föra en annan politik. Vi beskylldes under långa tider för att vara skattehöjarpartiet, därför att vi vågade i riksdagen lägga fram en finanspolitik som var betydligt stramare än den lättsinniga politik som den borgerliga regeringen förordade. Den andra punkten: Socialdemokraterna går emot alla förslag som skall förbättra ekonomin, säger Gösta Bohman. Vilka förslag? Vi har inte fått ett enda sådant förslag hittills i år. Menar Gösta Bohman flytthjälpen till byggnadsarbetare? Är det det förslaget som skall rädda vår ekonomi? Vad finns det för någonting i de två finansplaner som Gösta Bohman har lagt fram? Vi har inte hittat ett enda konkret förslag vare sig när det gäller att gå emot eller när det gäller att ta ställning för. Sedan kom Gösta Bohman in på en sak som är intressant. Han sade — och det är vad vi nu får höra dagligen från Arbetsgivareföreningen — att kakan redan är uppäten. Konsumtionsutrymmet är redan intecknat. Det finns ingenting över för löntagarna. Läser man finansplanen finner man att det kanske är sant. Men det är sant på ett ganska otrevligt sätt. Finansplanen säger att det finns ett utrymme för en ökning av den privata konsumtionen i år på 1,7 Jo. Samtidigt säger finansplanen att med de antaganden som görs om priser och löner kommer reallönerna att sjunka med 1,5 20. Om man sedan antar att det sker en viss ökning av sysselsättningen kommer det samlade löntagarkollektivets reala inkomst att sjunka med 0,5 20. Då frågar sig vän av ordning: Vem skall svara för konsumtionsökningen med 1,7 20? Den kan ju uppenbarligen inte löntagaren ta hand om som får en sänkt realinkomst. Jo, då börjar resultaten av tre års borgerlig fördelningspolitik krypa fram. Pensionärerna är en av de kategorier som skall göra det — vi är ense om att pensionärernas standardtillskott kommer att ge dem möjlighet att konsumera en del, men det är bara 0,8 av de 1,7 procenten. Resten tas om hand av dem som uppbär kapitalinkomster och dividender. Deras reala inkomster ökar i år enligt finansplanen med 11 26. Företagarinkomsterna ökar med 10 96. Det är de som intecknar konsumtionsutrymmet, Gösta Bohman, och det är det som gör att diskussionerna om fördelningen av den tillväxt vi har har blivit de centrala i avtalsrörelsen. Men försök inte inbilla oss här i riksdagen eller någon annanstans att det är några naturkrafter som har intecknat det här konsumtionsutrymmet. Det är i så fall er fördelningspolitik, er skattepolitik och företagens höjda utdelningar till aktieägarna som har intecknat konsumtionsutrymmet. Den borgerliga fördelningspolitiken slår nu igenom på hur den här kakan äts upp.

Herr talman! Som bekant var ämnet för interpellationen utlandsupplåningen som sådan. Bakom utlandsupplåningen ligger de två stora problem som jag berörde och som Kjell-Olof Feldt också var inne på: bytesbalansbristen och den statliga budgetens underskott, som bägge härrör ur strukturella förändringar som ägde rum i svensk ekonomi redan i mitten av 1960-talet och som sedan har fortsatt. Jag påvisade att bytesbalansproblematiken var ett av de stora problemen för 1970 års långtidsutredning. Kjell-Olof Feldt hade några fingrar med i den och satt — om jag inte minns fel — med i regeringen i början av 1970-talet. Regeringen var väl medveten om vart utvecklingen skulle leda men var inte mäktig att bromsa — det hade varit mycket lättare att bromsa då än det är nu. Jag skall kanske påminna Kjell-Olof Feldt om att vi moderater redan i slutet av 1960-talet från riksdagens talarstol varnade för just den här utvecklingen. Vi krävde principbeslut om att den offentliga expansionen i vårt land skulle anpassas till bruttonationalproduktens tillväxt. Vi blev utskrattade då. Det blir vi inte i dag när vi säger detsamma och påminner om vad som har hänt. Det här skall man ha klart för sig innan man tar munnen så full som Kjell-Olof Feldt gör när han kritiserar den borgerliga trepartiregeringens fyra år i regeringsställning. Företagen hoppade Kjell-Olof Feldt på efter sin vana. Han gjorde gällande att de inte tagit sitt samhälleliga ansvar i sina affärer med omvärlden. Men de har faktiskt under sina affärer under 1978 och 1979 fört hem väldigt mycket pengar till Sverige. Även om marknadsandelsvinsterna i volym räknat inte var så stora som man hade önskat att de skulle vara, så var marknadsandelsvinsterna värdemässigt åtskilliga procent i varje fall, och de pengarna behövde vi här hemma. Vi skall också ha klart för oss att lönsamhetsläget i den svenska industrin — vad man sedan än må säga i svensk television om Boliden och Volvo — generellt sett är lågt. Inte ens nu ligger det på högre nivå än det gjorde under krisåren i början av 1970-talet. Därför är det värdefullt och önskvärt att företagen kan förbättra sitt vinstläge. Det är i sin tur en förklaring till att vi i dag med mycket större optimism kan se fram mot investeringsutvecklingen under det kommande året. Om den här vinstutvecklingen inte varit möjlig hade det sett annorlunda ut. Att företagen dessutom höjde sina priser mer än vad Kjell-Olof Feldt anser lämpligt hänger samman med att åtskilliga av våra företag hade slagit i kapacitetstaket. De sålde så mycket de kunde med hänsyn till den arbetskraft som stod till förfogande, och det är ingen i denna kammare som är okunnig om att den tidigare rörligheten på arbetsmarknaden i stor utsträckning har försvunnit under 1970-talet. En stor del av våra företag hade, om de fått tillräckligt med arbetskraft, kunnat sälja bra mycket mera. Då hade marknadsandelsvinsterna också i volym räknat med säkerhet legat på en högre nivå än som f.n. är fallet. Varför skall staten gå ut och låna? frågar Kjell-Olof Feldt igen. Jag sade i mitt svar att ett skäl är att staten får bättre villkor än enskilda. Samhället Sverige tjänar alltså på detta. Ett annat skäl är att den statliga upplåningen begränsar likviditetspåspädningen här i Sverige. Det finns alltså starka skäl som talar för att staten skall gå ut och ta huvudparten av upplåningen. Dessutom utgör det nuvarande ränteläget ett naturligt hinder för företagen att gå ut på det sätt som de annars skulle ha gjort och som de gjorde att minska utlandsupplåningen Underskottet i budgeten, säger Kjell-Olof Feldt, är den bakomliggande orsaken. Ja, det är en av de två orsakerna. Så säger Kjell-Olof Feldt: Vi socialdemokrater har lagt fram besparingsförslag efter besparingsförslag här i riksdagen som ni andra har gått emot. Då frågar jag: Vilka effektiva besparingsförslag har socialdemokraterna lagt fram i riksdagen? Kan Kjell-Olof Feldt tala om något, mer än möjligen när det gäller försvaret? Det är väl betecknande att i detta oroliga internationella läge är det just försvaret socialdemokraterna skall spara på. Jag skyller inte på er socialdemokrater, Kjell-Olof Feldt. Ni sitter inte i regeringen, ni är inte skyldiga att lägga fram förslag. Men om ni inte lägger fram konkreta förslag och om ni går emot alla regeringens förslag, då kräver konsekvensen att ni är aning lågmälda i er kritik. Har ni ingenting konstruktivt att komma med, då skall ni hålla igen på kritiken. Det tycker jag att man kan kräva av ansvarsmedvetna politiker. Gösta Bohman sade i valrörelsen att budgetunderskottet inte var intressant, påstår Kjell-Olof Feldt. Det sade jag inte alls. Jag har aldrig någonsin sagt att budgetunderskottet inte är intressant. Vad jag har sagt är att budgetunderskottet inte kan bedömas isolerat, utan statens brist på finansiellt sparande måste bedömas mot bakgrund av det finansiella sparandet i andra sektorer i samhället. Om sparandet i andra sektorer är tillräckligt stort, så att det täcker bristen i det statliga sparandet, är ur samhällsekonomisk synvinkel ett budgetunderskott inget problem. Vad har ni gjort, frågar Kjell-Olof Feldt, från regeringens sida för att ge politiken en ny inriktning? Vi har i budgeten i januari angivit en inriktning enligt vilken de offentliga utgifternas ökningstakt har halverats. Såvitt jag minns har det aldrig hänt förut — möjligen något enstaka år på 1960-talet — att man har dragit ned utgiftsökningstakten till en sådan nivå som vi har gjort i budgeten i januari månad. Vi har ingripit mot kommunernas för höga expansionstakt och fördelat skatteutjämningsmedlen över två år i stället för att ta dem på ett år för att påverka konsumtionstakten på den kommunala sidan. Vi har lagt fram konkreta förslag av olika art på olika områden. Såvitt jag vet — men jag kan ju ha fel på någon punkt — har socialdemokraterna gått emot alla de besparingsförslag som har lagts fram av regeringen.

Herr talman! Gösta Bohman säger att staten får bättre villkor än enskilda skulle få på den internationella kapitalmarknaden. Det är naturligtvis svårt att bevisa motsatsen, eftersom de enskilda inte går ut och lånar, men jag undrar ändå. En ganska stor del av den svenska statliga utlandsskulden har nu fått tas upp till 20 96 ränta. Skulle verkligen inte våra stora exportföretag ha kunnat åstadkomma bättre villkor än så? Gösta Bohman brukar vara ganska stolt över våra företag och deras ledare. Tror han att de är så illa kända utomlands att de inte kan kravla sig under en ränta på 20 96? Nej, utan att jag ett ögonblick vill lasta riksgäldskontoret för vad som har hänt — det har gjort sitt allra bästa — konstaterar jag att takten är för hög. Kapitalmarknaden har inte kunnat svälja långfristiga lån i den takt som det har gällt. Det är vad den fråga jag ställde handlar om, men Gösta Bohman begriper tydligen inte riktigt vad den gäller. Även om våra problem är strukturella, befriar det naturligtvis inte regeringen ett ögonblick från att försöka lösa dem. Det spelar ingen roll vad | de har för orsaker. Det avgörande är att det är nu vi har problemen och det är nu vi måste angripa dem. 3 För att så återvända till frågan om företagens prissättning vill jag bara notera att Gösta Bohman undviker den fråga jag ställde som pesten. Frågan gällde ju den trovärdighet som vi skall anta att företagen har, när man nu i Arbetsgivareföreningens skepnad hävdar att får man bara låga lönekostnader kommer man att pressa sina priser samt producera och sälja mera. Det har man alltså inte gjort under de år som gått. Sedan säger Gösta Bohman — och där förstår jag honom inte alls — att företagen höjde sina priser mer än vad Kjell-Olof Feldt anser lämpligt. Jag trodde det var mer än vad Gösta Bohman också ansåg lämpligt, för Gösta Bohman har ju i två finansplaner tidigare förmanat företagen att utnyttja hans devalvering till att sänka priserna. Måste Gösta Bohman i varje läge försvara den svenska storfinansen och kapitalismen? Kan han aldrig säga att någon gång kan det finnas anledning att höja ett litet finger åt deras håll, eftersom Gösta Bohman så ofta gör det åt löntagarhåll? Det skulle, tror jag, kännas befriande om Gösta Bohman ville erkänna att fel kan begås på den punkten. När Gösta Bohman hävdar att marknadsandelarna i löpande priser ökade mer än i fasta priser, så har han fel. Det är tvärtom. Jag råder Gösta Bohman att läsa den reviderade nationalbudgeten, s. 68. Där framgår det att han har fått det hela om bakfoten så att säga.

Herr talman! Gösta Bohman tyckte att Kjell-Olof Feldt och socialdemokraterna skulle hålla igen på kritiken. Då skulle jag vilja uppmana Gösta Bohman att hålla igen litet på sådana överord som vi alldeles nyss har fått höra från denna talarstol. Gösta Bohman påstod att regeringen lyckades med sin politik under de tre fyra år av borgerligt regeringsinnehav som vi nu har fått uppleva. Han hänvisade till vad man har åstadkommit. Han hänvisade till den konkurrenskraft som svensk industri har på den internationella marknaden och menade att det är ett uttryck för en lyckosam regeringspolitik. Jag frågar Gösta Bohman: Vad har svensk industri för konkurrenskraft i dag, när hela Sveriges industri står still? Är det en lyckosam politik som har dragit in landet i den situation som vi är i? Jag menar att det i stället är så att den konsekvent drivna borgerliga högerpolitiken under de här åren har dragit in landet i den storkonflikt som vi nu upplever. Gösta Bohman har här alldeles nyss sagt att han ifrån förstamajtalen har fått vissa informationer om den kritik som vi från arbetarrörelsen för fram mot regeringen i det här läget. Det är bra om Gösta att minska utlandsupplåningen att minska utlandsupplåningen Bohman tar del av innehållet i förstamajtalen som har hållits landet över. De innehåller en kritik emot regeringens sätt att sköta ekonomin i det här landet, och skattepolitiken i synnerhet. Jag skulle vilja framföra en liten undran till ekonomiministern. I det regeringspaket som ni har kastat in i konfliktbrasan erbjuder ni en skattesänkning på 500 kr. Vi är ganska intresserade av hur det här skall betalas. Skall pengarna lånas utomlands eller är det momsen som ni tänker höja? Är det fråga om nya punktskatter eller är det sociala nedskärningar, vilka drabbar LO:s medlemmar, som ni är ute efter? Jag vill också peka på att sedan avtalen löpte ut i oktober har priserna på konsumtionsvarorna, liksom hyrorna, stigit med 8 20. Detta är prishöjningar som drabbar lågoch mellanlönegrupperna. Det är också dessa grupper som regeringen har misshandlat genom sina indexreglerade skatteskalor. Årets sänkta statsskatter innebär att en inkomsttagare med en årsinkomst på 50 000 kr. — det svarar ungefär mot LO:s krav på lägsta lön — tål en prisökning på ca 3 Zo. Sedan är levnadsstandarden knaprad i kanten. En inkomsttagare med 100 000 kr. i årsinkomst tål en större prisökning, nämligen en 7-procentig sådan, innan köpkraften naggas i kanten. Jag ville därför erinra om vad som har hänt sedan avtalen löpte ut i oktober. Den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen har fört under senare år har direkt lett till att vi nu står mitt i en uppslitande avtalskonflikt som rör praktiskt taget hela den svenska arbetsmarknaden. Gösta Bohman skall därför tala ganska tyst om hur sällsynt lyckosam regeringen har varit i sin ekonomiska politik.

Herr talman! Av naturliga skäl vägrar jag att gå in i en debatt om den nu pågående avtalsrörelsen. Det är för mig en självklarhet att den inte skall diskuteras inom ramen för frågor som gäller den svenska utlandsupplåningen. Å andra sidan var Sivert Anderssons inlägg belysande för de tendenser som från socialdemokratiskt håll har gjort sig gällande att politisera en för vår ekonomi och människornas välfärd utomordentligt tragisk situation på den svenska arbetsmarknaden. Det är ju fråga om en konflikt av en storleksordning som vi i Sverige inte har haft i historisk tid och som det inte finns någon motsvarighet till på andra håll i industrivärlden.
Herr talman! Jag konstaterar att Gösta Bohman inte vill diskutera avtalsrörelsen. Det må vara hans sak, men det är egendomligt att han inte har något besked att ge om vad regeringen skall betala den erbjudna skattesänkningen med.
Det upplevs av många svenskar som en brist i svensk skattelagstiftning att det inte finns en klausul som medför att personer, som genom t.ex. kulturell eller sportslig insats bidragit till att vårt land fått berömmelse — och stimulans åt näringslivet i vissa fall, såsom då det nu senast gäller Ingemar Stenmark — kan tillerkännas lättnader i inkomstbeskattningen.
Blir det ytterligare pålagor på LO:s medlemmar, vilket ännu mer skulle omöjliggöra en avtalsuppgörelse? F. ö. vill jag slå fast att det inte är jag som har politiserat avtalsrörelsen. Det har Gösta Bohman och hans regeringskolleger i allra högsta grad gjort under den senaste fyraårsperioden.
Vill statsrådet överväga bestämmelser som kan möjliggöra att synnerligen förtjänta medborgare, såsom Ingemar Stenmark, som erhåller hög inkomst en kort period, erhåller den skattelindring som är ett naturligt uttryck för vårt folks värderingar och som onödiggör flyttning till utrikes ort?
Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om jag vill överväga bestämmelser som kan möjliggöra att synnerligen förtjänta medborgare, såsom t.ex. Ingemar Stenmark, som erhåller hög inkomst en kort period, erhåller den skattelindring som är ett naturligt uttryck för vårt folks värderingar och som onödiggör flyttning till utrikes ort. En grundidé i vårt skattesystem är att skatt skall betalas enligt den s.k. skatteförmågeprincipen. Enkelt uttryckt innebär detta bl.a. att den som har höga inkomster får betala mer i skatt än den som har låga inkomster. Härvidlag görs i princip ingen skillnad mellan olika personer i likartade inkomstlägen. Detta är enligt min mening riktigt, och jag kan därför inte tänka mig ett system där generella skattelättnader skulle ges åt, som det sägs i frågan, ”synnerligen förtjänta medborgare”. En annan sak är att man kan diskutera om ett eller annat års kanske mycket höga inkomster ger en helt rättvisande bild av skatteförmågan. Jag vill i detta sammanhang erinra om att kulturskattekommittén skall undersöka om inte särskilda möjligheter till s.k. resultatutjämnande åtgärder bör införas för kulturarbetare och uppfinnare. Ett problem för dessa är nämligen att de kan ha högst varierande inkomster olika år. Kommittén skall bl.a. överväga om dessa grupper bör få rätt att fördela tillfälligt höga inkomster över flera år. Huruvida denna modell skulle kunna vara lämplig även för vissa idrottsmän vill jag för dagen inte uttala mig om. Jag vill i vart fall avvakta resultatet av kommitténs arbete.
Herr talman! Jag torde vara den i riksdagen som vet minst om idrott — jag har varit tvungen att prioritera andra saker. När jag läste om Ingemar Stenmarks flyttning utomlands var det den ekonomiska sidan som intresserade mig. Jag tackar nu budgetministern för svaret. Det innebär alltså ett nej till sådana undantagsbestämmelser som jag har efterlyst. Jag delar budgetministerns uppfattning om skatteförmågeprincipen, men när det är fråga om en person som under en kort period har hög inkomst, då vore vad budgetministern kallar resultatutjämnande åtgärder naturliga. Vi har, för att ta ett exempel som kanske inte är helt liknande men som påminner om detta, ett skogskonto för vissa jordbrukare. Jag har i min fråga talat om synnerligen förtjänta medborgare. Det händer ju, mitt i gråheten, att någon råkar vara i positiv mening annorlunda. Det händer då och då att någon människa av Skaparen utrustas med synnerlig begåvning, med en eminent förmåga, och också förvaltar sitt pund väl. Mot en sådan ”elit” med synnerligen ovanlig kapacitet tycker jag att man skulle kunna vara generös. Man borde kunna tänka sig en belöning av något slag — det finns nog länder i världen där detta förekommer. Måste allting alltid vara så strikt? Kan det inte finnas undantag? Vad vinner Sverige, Ingemar Mundebo, på att Ingemar Stenmark flyttar från Tärnaby i Västerbotten till ett land på sydligare breddgrader? Jag menar att det är en förlust att han gör det. Han kunde ha satsat sina pengar i nyttiga saker — han kunde ha sparat till ett hem, han kanske kunde ha köpt aktier, och han kunde ha varit med och stärkt det finansiella sparande som ekonomiministern talade om nyss. Det är alltså, anser jag, en dålig affär för Sverige att han flyttar utomlands. I princip skall vi hålla på likheten för alla. Å andra sidan bör vi ha ett skattesystem som tillåter människor som har stor duglighet och som offrar sig för en sak att ha kvar litet mer. Men detta ligger vid sidam om min fråga. Jag har lärt känna budgetministern som en mycket klok människa, och jag undrar om han inte skulle överväga den här frågan en gång till — det är kanske bättre rådgivare som behövs.
Herr talman! Jag har mycket kloka rådgivare till min hjälp, så ankommer det bara på det kan problemen vara hanterliga. Men det är trots allt ett rätt besvärligt problem som Tore Nilsson tar upp i sin fråga. I de allmänna utgångspunkterna tror jag att vi kan vara överens. Det är nog många som tycker att det hade varit bra om Ingemar Stenmark hade kunnat fortsätta att arbeta och bo här hemma i Sverige. Och självfallet är skattelagarnas utformning av betydelse också för hans beslut. En fråga håller vi på att arbeta med och kommer att fortsätta att arbeta med för att nå längre än vi hittills har gjort, nämligen att ge' inkomstskatterna en rimligare utformning och att få väsentligt lägre marginalskatter än vi har i dag. Kan vi nå hyggligt långt där så tror jag att det skulle påverka mångas, däribland Ingemar Stenmarks, beslut. Jag kan instämma i att skattelagarna skall ge möjlighet till undantag. Men — och detta är väldigt avgörande — de undantagen måste vara rättvist utformade. De måste kunna hanteras av de myndigheter som skall handlägga sådana här frågor. Det får inte byggas in för mycket av godtycke i hanteringen, utan vi skall kunna genomföra den på ett rättvist och försvarligt sätt. Det är här problemen uppkommer. Som jag nämnde i mitt svar arbetar en kulturskattekommitté med likartade problem, som författare, kulturarbetare, uppfinnare och andra möter i sin gärning. Jag vet att denna kommitté har kommit i gång med ett mycket aktivt arbete. Låt oss därför vänta och se på de förslag den kommer med. De kanske kan hjälpa oss ett stycke på vägen.
Herr talman! Jag kan naturligtvis hålla med om det mesta som budgetministern säger. Men när han talar om att det skall vara rättvist utformade bestämmelser som skall ligga till grund för undantag, så Nr 136 underskattar han sig själv och andra som arbetar med sådana här frågor om Tisdagen den han därmed menar att man inte kan lösa detta problem. Det är ju bara i vissa — & maj 1980 fall som det är så uppenbart att det gäller en person som under kort tid står på absoluta toppen inom sitt område och då kan få endast liten ersättning för vad Om förläggningen han sätter in av kraft och intresse och för de risker han tar. Det finns ytterst få 4, metodutvecksådana människor, och det skulle säkert gå att komma fram till vad jag vill lingsinstitutet kalla en klausul på detta område. Jag håller också med budgetministern om att det är orimligt med ett skattesystem som gör att en människa aldrig kan vara duktig, satsa litet mer eller anstränga sig mer och kunna ha litet mer kvar. Vi är för njugga och snåla här i Sverige — det är en jämlikhet som är av ondo. Framför allt när det gäller en person som är så charmerande, med sådan färg, och som har betytt så mycket indirekt för Sveriges näringsliv är det underligt att det inte skall gå att hitta en klausul som säger: All right, under dessa tio-tolv år som du kan vara på toppen skall du kunna spara så att du har någonting för framtiden, till ett hem, en utbildning. Svenska folket skulle kunna säga: Du skall ha en belöning, för vi tycker det är riktigt. Det är inte skattesmitning och det är inte orättvist.
Herr talman! Jag vill bara göra ytterligare ett förtydligande. Jag har inte sagt att vi inte kan lösa dessa problem. Jag har sagt att de är svåra att lösa och att en kommitté håller på att arbeta med problem av näraliggande slag. Kommittén arbetar på ett mycket aktivt sätt, och låt oss se vad den kan komma fram till. Vi kan i vart fall inte lagstifta i dag.

Herr talman! Sven-Gösta Signell har frågat mig när regeringen kommer att lägga fram en proposition med förslag om förläggningsort för institutet för metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. En särskild utredare arbetar med lokaliseringsfrågan. Som ett led i sitt arbete har han bl.a. besökt ett antal platser, som på olika sätt aktualiserats som lokaliseringsorter. Enligt vad jag har inhämtat beräknas utredningsarbetet kunna vara slutfört i början av juni månad. Förslaget kommer därefter att remissbehandlas. Frågan kommer därför att föreläggas nästa riksmöte.

Herr talman! Jag vill göra ett par korta kommentarer. Regeringen lade fram ett förslag om lokalisering i april 1979. Som Sven-Gösta Signell påpekade har arbetsmarknadsutskottet och riksdagen lämnat synpunkter på detta förslag, och det beslut som riksdagen fattade föranledde det utredningsarbete som jag redovisade i mitt svar. Utredningsarbetet får nu fortgå på det sätt som angivits, och jag vill, herr talman, inte föregripa Nr 136 utredarens ståndpunkter. Vi får anledning att återkomma till dem senare. Tisdagen den
Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag har några upplysningar att ge riksdagen om min aktuella bedömning av nativitetsutvecklingen i vårt land och vilka åtgärder jag överväger att föreslå riksdagen. Antalet födda barn har minskat under hela 1970-talet och nådde år 1978 sin lägsta nivå. Detta år föddes ca 93 000 barn i Sverige. En viss ökning skedde under år 1979, då drygt 96 000 barn föddes, vilket var drygt 3 9e fler än år 1978. Utvecklingen för de första två månaderna 1980 pekar på en ytterligare ökning av barnafödandet med ca 4 70 jämfört med år 1979. Man kan således konstatera att en viss återhämtning har skett. Det bör dock noteras att varje kvinna i dag i genomsnitt föder 1,6 barn. För att befolkningen skall fortsätta att växa krävs att varje kvinna föder i genomsnitt 2,1 barn. Statistiska centralbyrån har fått i uppdrag av socialdepartementet och beredningsgruppen för internationella barnåret att utreda orsakerna till de låga födelsetalen. I rapporten Barn — behov eller börda har centralbyrån presenterat de första resultaten i denna utredning. Rapporten är en sammanställning av befintlig kunskap över fruktsamhetsutvecklingen och de faktorer som anses påverka den. Centralbyråns utredning fortsätter bl.a. med framtagning av statistik över fruktsamhetsutvecklingen i Sverige på basis av befintliga uppgifter i olika dataregister samt med ytterligare datainsamling direkt från familjer och individer. De slutliga resultaten beräknas kunna presenteras under år 1981. Regeringen har under förra året tillkallat en kommitté med uppgift att göra en översyn av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna med särskild inriktning på flerbarnsfamiljernas situation. Kommittén skall undersöka vilken effekt de nuvarande direkta och indirekta stödformerna har för olika typer av familjer i olika inkomstlägen. Mot bakgrunden av en sådan analys skall kommittén överväga vilka åtgärder som inom ramen för i första hand befintliga resurser för det familjepolitiska stödet kan behöva vidtas för att stödet bättre skall tillgodose barnfamiljernas och då särskilt flerbarnsfamiljernas behov. Låt mig härutöver peka på att regeringen fortlöpande har vidtagit åtgärder som på olika sätt syftar till att skapa bättre förhållanden för barnfamiljerna. Barnbidragen höjdes den 1 januari i år, och den särskilda föräldrapenningen 107 förlängs med tre månader fr.o.m. den 1 juli i år. Genom statistiska centralbyråns försorg genomförs f. n. också en landsomfattande barnomsorgsundersökning som skall ge ett bättre underlag för kommunernas planering av barnomsorgen. Regeringens samlade familjepolitiska åtgärder är avsedda att stödja föräldrarna i deras viktiga uppgifter. Målet är att varje barn skall komma önskat till världen.

Herr talman! Tillåt mig framföra ett tack till socialministern för hennes utförliga svar på min interpellation. Statsrådet Söder är den tredje socialministern under loppet av föga mer än samma antal år som jag har haft tillfälle att utbyta tankar med i den här frågan. Det kan kanske verka litet väl ambitiöst, men mitt intresse för den svenska befolkningsutvecklingen är av gammalt datum: det är i år 40 år sedan jag under min beredskapstjänstgöring författade en skrift i befolkningsfrågan, därför att jag då upplevde det vara lika viktigt att slå vakt om vårt folks fortbestånd som att försvara vårt lands gränser. Båda betingar varandra ömsesidigt. Jag har känt ett behov av att fortsätta min beredskapstjänstgöring genom att bevaka befolkningsfrågan, och detta är orsaken till denna interpellation nu. Jag ser det som en viktig uppgift att följa upp socialutskottets enhälliga betänkande 1977/78:32, som lika enhälligt vann riksdagens bifall, och se till att vad som där sades också infrias. När jag för ett och ett halvt år sedan diskuterade med Gabriel Romanus, ställde han i utsikt att vi från statistiska centralbyrån under 1979 skulle få dels en kunskapsöversikt, dels uppgifter om regionala skillnader i födelsetalen. Detta har vi fått. Han meddelade också att en intervjuundersökning om motivkretsen kring regleringen av barnantalet skulle påbörjas under 1979. Den har vi ännu inte sett något av, och det är svårt att veta om det är den som döljer sig under formuleringen ”ytterligare datainsamling direkt från familjer och individer” i statsrådets svar. I stället har en ledamot av denna kammare, Anita Bråkenhielm, nyligen publicerat en begränsad intensivstudie från sina hemtrakter med tonvikt på den frågeställning många av oss har bedömt som särskilt betydelsefull, nämligen steget från två barn till tre — eller flera. Anita Bråkenhielm stryker starkt under betydelsen av de emotionella aspekterna och attitydbildningen när det gäller barn och familj. Samtidigt som jag under den tid jag varit i riksdagen har arbetat för att försöka lätta flerbarnsfamiljernas ekonomiska bördor, vilket jag anser vara en rättvisefråga under alla omständigheter, känner jag mig övertygad om att det psykologiska klimatet i samhället — och i massmedierna — beträffande barn i allmänhet och syskonkretsar i synnerhet är mycket betydelsefullt. Redan det förhållandet att det förs en befolkningsdebatt i massmedierna ser ut att ge en viss effekt. Året efter makarna Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan vände födelsetalet uppåt, och något liknande ser ut att ha skett 1979 — året efter socialutskottets och riksdagens positiva ställningstagande för barnfamiljerna. Det skulle vara mycket glädjande om denna tendens står sig, som socialministern här har antytt, och förstärks i år. Vi vet att det ca 20 år efter. Nr 136 ett födelsemaximum kommer ett nytt, därför att det då är dags för en större Tisdagen den årskull att bli mammor, men den här stegringen verkar att komma litet för — & maj 1980 tidigt för att ha denna orsak. Men det är långt till att, som socialministern nu sade, befolkningen växer. De 2,1 barnen per familj är vad som behövs för att hålla befolkningen konstant på sikt. Vi kan i alla fall inte nöja oss med, eller lita på, den ökning av födelsetalet man nu ser. Socialutskottet hoppades att man redan före sommaren 1979 skulle få en ”översiktlig redogörelse för undersökningen om orsakerna till födelseminskningen”. Det har vi väl knappast fått, och det kanske också vore för mycket begärt. I varje fall innehåller ju statistiska centralbyråns skrift Barn — behov eller börda? en intressant diskussion av tänkbara orsaksfaktorer. Socialutskottet framhöll emellertid också att regeringen utan dröjsmål borde överväga, vilka åtgärder — förutom den föreslagna undersökningen av orsakerna — som borde vidtas med anledning av den oroande befolkningsutvecklingen. I detta hänseende står vi fortfarande, även efter socialministerns svar, rätt tomhänta. Och vi gör det nui en situation, då den ekonomiska analysen av samhällets många åtaganden inom den sociala sektorn visar att man uppenbarligen inte längre kan finansiera dem skattevägen på samma sätt som man tidigare i sin oskuld föreställt sig. Det finns mindre pengar att fördela och ge ut, och om vi fortsätter att ge ut mer än vi kan få in, betyder det bara att dessa pengar blir mindre värda, inte minst när det gäller att betala för personliga tjänster. Vi har rimligtvis att se fram emot knappare resurser för institutionell vård för både barn och gamla. Jag tror för min del att den omfattande institutionalisering som drivits fram — att ”samhället” skall överta ”familjens” uppgifter när det gäller de yngsta och de äldsta — knappast kan fortsätta i samma takt som hittills. Vi måste nog räkna med att på nytt lita mer till sammanhållningen i familjen för vårdoch tillsynsuppgifter. Det är då viktigt att göra klart för sig att det tidigare tregenerationsmönstret alltmer håller på att ersättas av ett fyragenerationsmönster, där den näst äldsta generationen i många fall får en stödjande uppgift både uppåt och nedåt i åldrarna. Det svenska samhället kommer i stor utsträckning att behöva ta i anspråk sina unga och arbetsföra faroch morföräldrar. Den generationen är också den sista som kan förmedla erfarenheter och värderingar från ett samhälle med större beredskap och förmåga att rida ut kriser än dagens. Det gäller att ta vara på dessa människors kunnande och känsla för familj och anförvanter innan det blir för sent. Kanske är en attitydförändring på väg. Det är inte bara ”Roots” och Sven Lindquists uppmaning ”Gräv där du står” som gör att de svenska släktforskarna f.n. håller på att slita ut landsarkivens kyrkböcker på jakt efter sitt ursprung och sina anförvanter. När det nu på nytt mörknar vid den utrikespolitiska horisonten kanske sammanhållningen mellan de närmaste förstärks, såsom det brukar ske vid sådana tillfällen, då driften att leva fördjupas till en drift att överleva. Under andra världskrigets år steg våra födelsetal kraftigt. 109 Ja, herr talman, detta var några funderingar i anslutning till socialministerns redovisning. Jag vill inte bli beskylld för att vilja ersätta ekonomiska satsningar för barnfamiljerna med ett förbättrat psykologiskt klimat genom förändringar av attityder. I hela mitt verksamma liv har jag arbetat för stöd och rättvisa åt de familjer som föder och fostrar nästa generation, den generation som i sin tur skall svara för att också pensionärerna i sinom tid kan få något för sina pengar. Men när det är sagt må det väl vara tillåtet att tillfoga, att det inte skulle skada om både politiker och journalister också ville ge familjerna — och familjen — ett rejält och uthålligt emotionellt stöd.
Herr talman! Jag vill dels göra några få reflexioner i anslutning till vad Gunnar Biörck säger, dels svara på en fråga som han ställde. Frågan gällde den passus i mitt svar där jag talar om ytterligare datainsamling direkt från familjer och individer. Det är den utredning Gunnar Biörck efterlyste — som alltså pågår och som bör ge oss ett bättre underlag för att finna vad det är för motiv som styr familjens barnafödande. Vi vill också säga att det inte är så lätt i ett samhälle som är ständigt statt i förändring att helt och hållet kunna analysera de bevekelsegrunder som gör att det en tid föds fler barn, en annan färre. Jag är inte så helt övertygad om att man nu och i framtiden kommer att se samma mönster för detta som man sett tidigare. Men kanske kan vi få någon ytterligare klarhet — som kan ge ett bättre underlag för de familjepolitiska åtgärder vi skall vidta för framtiden. Jag kan försäkra Gunnar Biörck att barn och deras föräldrar intar en mycket framskjuten plats i regeringens arbete. Vi vill ge dem det allra bästa stöd som vi kan inom de ramar som vi förfogar över. I regeringsförklaringen i höstas och i de dokument som därefter har lagts fram på riksdagens bord har också, med utgångspunkt från det ekonomiska läget, barnomsorgen, äldrevården och långtidsvården fått en framskjuten plats. Här handlar det om de grupper i samhället — barnen, de äldre och de sjuka — som i första hand skall ha samhällets stöd även i ekonomiskt kärva tider. Med en familjepolitik där barnen sätts i centrum och där föräldrarna får stöd i sin viktiga uppgift ger man också föräldrarna den valmöjlighet som de skall ha när det gäller att sätta de barn till världen som de önskar.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för hennes upplysning om den intervjuundersökning som tydligen är på gång och som vi väntar oss mycket av samt för de allmänna synpunkter som socialministern tillade. För ungefär tre år sedan ställde jag en fråga till statsministern — och det var samma statsminister då som nu. Den besvarades av socialministern, men när jag nu har statsministern i kammaren kanske jag får dels hoppas att han isa upp ett litet fortsätter att visa intresse för de här frågorna, dels också dokument som jag hittat — för den här frågan är ju inte på något som helst sätt ny. Det är inte första gången vi talar om befolkningsfrågan i Sverige, och det är inte ens första gången vi talar om den i ett knepigt finansiellt läge. Det visar sig att kung Adolf Fredrik den 8 mars 1770 på anhållan av riksens ständer utgav en förordning ”Til befordran af Folkmängdens ökande i Riket”. Det fastslogs där att ”tidige Giftermåls befordrande” var ”the säkraste medel”. Och det kan kanske ha intresse för både statsoch socialministrarna att dem som man särskilt vänder sig till är ”alla hemmansbrukare eller Skattlagde Torpare”. De skulle utan hänsyn till ålder befrias från alla personliga utskylder ”så snart the äga Fyra Mantals skrefne Barn”. Fattigt folk, fiskare, soldater, båtsmän och deras vederlikar skulle likaledes förskonas från samma utskylder så länge de hade fyra levande barn eller mera och tills det yngsta nådde åtta års ålder. Vi har inte budgetministern här nu, men detta kanske är ett litet budskap att föra vidare.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig om regeringen är beredd att ge de statliga representanterna i Asea-Atoms styrelse sådana direktiv att företagets marknadsföring av värmereaktorer i Sverige upphör. Några kommuner har i sin planeringsverksamhet behandlat möjligheterna att utnyttja kärnvärmeverk för värmeförsörjningen. Utgången av folkomröstningen om kärnkraften innebar emellertid ett klart ställningstagande för att kärnkraften skall avvecklas.
utbyggnad av värmereaktorer inte skall få förekomma. Centerpartiet och 137 vpk har givit uttryck för samma uppfattning. Fyra av fem riksdagspartier och två av tre regeringspartier har alltså klart sagt ifrån att man inte kommer att acceptera någon utbyggnad av värmereaktorer.
Vidare fastslogs att högst de tolv reaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete skall få användas under sin tekniska livslängd, vilken bedöms vara ca 25 år. Någon ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall därutöver inte förekomma. Före folkomröstningen deklarerade samtliga politiska partier att folkomröstningens utslag skulle vara avgörande för den framtida inriktningen av kärnkraftsprogrammet.
Trots det klara politiska läget i denna fråga fortsätter halvstatliga Asea-Atom att aktivt marknadsföra värmereaktorn Secure i Sverige. Företagets åtgärder och direktionens uttalande till svenska massmedia har väckt stor oro hos många människor, som med rätta uppfattat utfallet av folkomröstningen som ett ”förbud” mot värmereaktorer.
Genom resultatet av folkomröstningen fastslogs att inga ytterligare kärnreaktorer skall byggas, vilket även innefattar förbud mot användning av kärnvärmereaktorer av den typ som marknadsförs av Asea-Atom. Regeringen kommer därför inte att meddela några tillstånd för byggande av ytterligare kärnreaktorer.
Är regeringen beredd. att ge de statliga representanterna i Asea-Atoms styrelse sådana direktiv att företagets marknadsföring av värmereaktorer i Sverige upphör?

Herr talman! Jag tackar för svaret från statsministern, som jag nu får ta emot i C.-H. Hermanssons frånvaro. Svaret är klart och entydigt: Det kommer inte att lämnas tillstånd för byggande av kärnvärmereaktorer. Det är bra. Eftersom statsministern lämnar svaret är det naturligtvis också regeringens åsikt som uttalas, och man kan därför säga att sagan om Securereaktorerna nu är slut. Statsministern säger att folkomröstningsresultatet fastslog att inga ytterligare kärnreaktorer skall byggas, vilket också innefattar förbud. mot användning av kärnvärmereaktorer av den typ som marknadsförs av Asea-Atom. Det har ju varit en del osäkerhet kring just den frågan både under folkomröstningen och efteråt. Somliga har i debatten velat skilja på kärnvärme och kärnkraft, och Asea-Atom närstående organisationer förde under folkomröstningskampanjen en ganska hård kampanj för just kärnvärmereaktorer — trots att man, när man läste valsedlarna, inte rimligen kunde uppfatta att sådana skulle byggas. Energiministern lämnade tidigare i år svar på en liknande fråga, där det sades att de politiska partierna skall tolka omröstningsresultatet, men såvitt han kunde förstå var inte en kärnvärmeutbyggnad aktuell. C.-H. Hermansson har ställt den nu aktuella frågan till statsministern för att få slutlig klarhet, bl.a. därför att det under efterdebatten till folkomröstningen har sagts att man borde aktualisera kärnvärmereaktorerna. Han pekar också på några sådana fall i sin interpellation.